Fru talman! Jag står självklart bakom samtliga S-reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1 i betänkande SoU10. Strax före jul satt och stod vi, ungefär samma konstellation, här och debatterade äldreomsorg. Upprinnelsen var då en medborgerlig upprördhet över uppmärksammade fall av vanvård och misskötsel av gamla på äldreboenden. Det handlade vid det tillfället om Carema. Det framkom med all önskvärd tydlighet att det inte var så enkelt. Enigheten var stor om att bristerna sannolikt var både fler och större. Vi var också många som uttryckte att ambitionerna inte varit höga nog. Det var en väckarklocka för oss alla. På 100 år har medellivslängden i Sverige ökat med över 25 år, och om fem år kommer en femtedel av dem som bor i Sverige att vara över 65 år. Det är en utmaning att klara en vård och omsorg av hög kvalitet för alla äldre på lika villkor, oavsett bakgrund, i takt med att de äldre blir allt fler. Frågan om hur vi ska finansiera välfärden i framtiden är en genuint politisk fråga. Det går att utveckla gemensamt finansierad vård och omsorg av hög kvalitet för alla äldre. Det handlar om politiska prioriteringar, och det handlar om kraft. Vi vet att det är en utmaning. Vi socialdemokrater har bestämt oss för att anta den även i framtiden. Som äldre ska man aldrig behöva förlita sig på anhöriga för att få en god omsorg. När hälsan sviktar och man inte kan klara sig hemma på egen hand ska hemtjänsten, vården och omsorgen finnas där. Äldre med vårdbehov är inte någon enhetlig grupp, och äldreomsorgen måste därför skifta fokus från ett vårdperspektiv till ett inflytandeperspektiv där individens ökade krav på oberoende och självständighet är själva utgångspunkten i vården och omsorgen. Äldre ska ha verklig valfrihet och i högre grad än i dag kunna bestämma vad de vill ha utfört under sina hemtjänsttimmar. På sikt måste hemtjänst och insatser på äldreboende utvecklas så att de också rymmer det som gör livet värt att leva. Fru talman! Åren 2007-2010 avsattes sammanlagt 4,6 miljarder kronor i stimulansbidrag till kommuner och landsting med syfte att höja kvaliteten i omsorgen och vården av äldre personer. Det omfattade ursprungligen sju prioriterade områden: rehabilitering, socialt innehåll, demensvård, läkemedelsgenomgång, förebyggande arbete, kost och nutrition samt läkartillgång. Från och med 2010 fick medlen en mer prestationsinriktad utformning, och ett led i ambitionen var att stimulansbidrag ska kopplas till prestationsbaserade mål. Området läkartillgång utgick, och antalet områden blev sex. Därefter har man avsatt lite ytterligare medel, och sammanlagt har knappt 5 miljarder kronor avsatts under åren 2007-2011. Nu har satsningen avslutats, och Socialstyrelsen ska utvärdera och återkomma om ett och ett halvt år. I juni 2013 förväntas man återkomma. Herr talman! Jag har två huvudinvändningar. De är ekonomiska och demokratiska. Det är nämligen lite svårt att inte sätta dessa 5 miljarder kronor i satsning i relation till fem års kostnader för äldreomsorg - ungefär 460 miljarder kronor - eller varför inte i relation till skattesänkningarna som nu uppgår till ungefär 500 miljarder kronor för samma period. Det är lite smått provocerande att tänka på att den sänkta krogmomsen årligen ger krogsektorn mer än vad äldreomsorgen har tillförts under de senaste fem åren. Det handlar som bekant om att välja i politiken. Utan att överdriva kan man lätt konstatera att äldreomsorgen knappast har stått i fokus för ekonomiska satsningar. När man säger det brukar svaret komma som ett brev på posten, eller hur man ska säga nu för tiden, nämligen att resurser inte löser allt. Det är också sant. Men om vi ser på dagens äldreomsorg, och när vi möter människor som har olika relation till verksamheten, är ändå bilden ganska tydlig. Tiden är knapp. Minuterna för en dusch är nogsamt uträknade, och det är inte alltid självklart att man kan ta den individuella hänsyn som man skulle vilja i den dagliga omsorgen. Hur är det med demokratin? Jag tänker på den alltmer konsekventa linjen att göra upp med SKL. Vi är mycket tveksamma till det. Borde inte riksdagen vara det forum där vi diskuterar och debatterar politiken och beslutar i öppenhet, med kritik och medhåll från både talarstol och annat håll? Dessa ständiga överenskommelser under bordet med SKL är ett växande problem som i viss mening faktiskt hotar demokratin och minimerar debatten i detta fall om äldrepolitiken till kortsiktiga överenskommelser som låter bra i pressmeddelanden men som föga förändrar verkligheten. Herr talman! Ett exempel på just överenskommelser snarare än en öppen debatt och långsiktiga spelregler tycker jag är regeringens sätt att hantera lagen om valfrihet. Pengar ges till SKL för att kommunerna ska genomföra en lagstiftning som inte är obligatorisk, men de har bilan hängande över sig: Om ni inte gör som vi vill blir det lagstiftning. Det är ett ganska tveksamt och framför allt märkligt förhållningssätt till lagstiftning och kommuner. Jag vill verkligen betona att det inte ligger någon politisk motsättning i uppfattningen att de äldre får inflytande över den omsorg som ges och att de får valfrihet i verksamheten. Samtidigt kan man rikta en viss kritik mot fri etablering och också ha invändningar mot borgerligt utformade valfrihetsmodeller. Jag undrar när borgerligheten ska sluta påstå att fri etablering är lösningen på det mesta och när vi tillsammans ska börja föra en seriös diskussion om de problem och utmaningar som detta system faktiskt för med sig. Inom området äldreboende finns det i princip aldrig - rätta mig gärna om jag har fel - en massa platser att välja mellan så att man kan använda sin valfrihet till att ställa alternativen mot varandra och ta det som känns mest lockande, kanske bäst, tryggast, närmast hemmet eller vad ni vill. Tvärtom är det oftast kö, och alla inblandade är glada när boendefrågan äntligen får sin lösning. Det finns till och med färre platser i dag än för tio år sedan trots att antalet äldre har blivit större. Valfrihet förutsätter som bekant reella alternativ, information, kunskap om alternativen och en verklig möjlighet att välja bort det som inte håller god kvalitet eller som inte passar. När kvalitetskontrollen i sig förväntas ske genom att man ska välja bort det dåliga är vi ganska långt från verkligheten. Jag tror att det var ganska många som ändå häpnade över det som centerpartiledaren sade: När människor får välja fritt och också kan promenera i väg skapar man förutsättningar för boende med hög kvalitet. Det är ett ganska anmärkningsvärt uttalande, särskilt kopplat till särskilda boenden om man funderar över vilken fysisk kondition dessa äldre många gånger har och vilka alternativ som de står inför. Jag ser fram emot att föra ett resonemang om kvalitet och kontroll kontra val. Vi behöver också fundera över långsiktiga investeringar. Vem är det som ska stå för långsiktiga investeringar? Vem vågar investera i en osäker verksamhet när investeringen består i att investera i människor som man inte tar med sig när verksamheten flyttar? Man måste också fundera över vad man bygger in i system som handlar om konkurrens och sedan förutsätta samarbete. Herr talman! Jag tycker att det är mycket glädjande att det som för drygt ett år sedan beskrevs som omöjligt snart är färdigt. Jag tänker på kommande föreskrifter och allmänna råd för en tydligare reglering av socialnämndens ansvar för bemanning inom särskilt boende för personer med demenssjukdom. Samtidigt tror jag att vi på denna punkt är ganska överens om att kvalitet inte bara handlar om rätt krav vid upphandling eller om rätt bemanning genom föreskrifter. Det handlar också mycket om inte minst utbildning som borde vara grundläggande och ett måste för ett arbete inom omsorgen - möjligheter till återkommande kompetensutveckling under ett ofta långt yrkesliv och förmåga att både se och agera utifrån de individer som de äldre är. Kvalitet är att såväl den äldre som anhöriga känner en trygghet i den omsorg som erbjuds, att personalen kan vara stolt över sin arbetsinsats och känna att man räcker till. Omsorgslyftet med anor i flera regeringar bakåt i tiden är positivt, och jag önskar verkligen att det inte fanns några men. Men det är svårt att nationellt fastslå utbildningskrav och i huvudsak låta finansieringen sedan landa hos kommunerna, samtidigt som man drar ned resurserna för gymnasieskolan och minskar vuxenutbildningen som har skett över tid under den borgerliga regeringstiden. Det är nämligen väl känt att de allra flesta kommuner tampas med en tuff ekonomi. Trots detta envisas regeringen med att bedriva en ekonomisk politik som handlar om att statens budget ska gå ihop. Man ska betala av på statsskulden och sänka skatter med en ganska minimal effekt på jobben, och sedan får kommunerna mer eller mindre sköta sitt. Det kommer inte att hålla på sikt. Låt mig avslutningsvis säga att vi gemensamt måste ta ett ansvar för att äldreomsorgen blir ett utvecklingsområde. Det syns inte på den propositionslista som regeringen har presenterat för innevarande riksmöte. Men vi kommer att återkomma. Herr talman! Låt mig avsluta som jag inledde: Det går att utveckla en gemensamt finansierad vård och omsorg av hög kvalitet för alla äldre. Men det handlar om politiska prioriteringar, och det handlar om kraft. Vi vet att det är en utmaning, men vi socialdemokrater har antagit den.

Herr talman! Antalet äldre ökar i alla länder i Europa och naturligtvis också i Sverige. Drygt 20 procent av befolkningen har fyllt 65 år. Många lever i dag ett aktivt liv och ett längre liv än tidigare generationer. Enligt statistik kommer antalet personer som är äldre än 80 år att öka. Det finns tyvärr ett flertal exempel på att äldre diskrimineras i samhället. Många äldre får inte ett värdigt bemötande inom äldreomsorgen, något som vi tyvärr har fått flera exempel på under den senaste tiden. SKL räknar med att det behöver rekryteras runt 220 000 personer till omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. För att kunna behålla och nyrekrytera personal behövs bland annat kompetenssatsningar till gagn naturligtvis för den personal som deltar men inte minst för de boende i äldreomsorgen. Jag ska därefter gå över till de punkter som Miljöpartiet anser är särskilt viktiga. De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna har en viktig roll för både de boendes säkerhet och de boendes kvalitet. Därför behöver deras ställning vara mer oberoende än vad den är i dag. Många av de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna har en dubbelroll. Dels är de chefer för äldreomsorgen på halvtid, dels är de medicinskt ansvariga sjuksköterskor på halvtid. Det är klart att det är lätt att denna dubbelroll orsakar konflikter och att man inte är tillräckligt oberoende. Miljöpartiet anser därför att det behövs en utredning för att se över regelverket, vad som styr MAS arbete och vad som kan stärka hans eller hennes oberoende ställning. En annan kompetensfråga är naturligtvis specialistutbildning. Endast 17 procent av sjuksköterskorna inom äldrevården har specialistutbildning, och endast 2 procent av dem har specialistutbildning med inriktning mot just äldre. Det är naturligtvis någonting som påverkar kvaliteten. Miljöpartiet menar också att det är viktigt att ta konsekvenserna av det faktum att det även finns unga personer som blir dementa. Därför bör det finnas boenden där flera yngre med demens kan bo tillsammans. Det kan också inrättas någonting som kan heta övergångsboende, där yngre personer med demens kan bo tillsammans med sin familj och där det också finns personal att tillgå. Hur ett sådant boende kan utformas bör man ta reda på och studera. Som miljöpartist är jag naturligtvis väldigt glad över det initiativ som Miljöpartiet tog tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om bemanning i äldreboenden. Vi kommer att ta upp det här i morgon. Vi anser nämligen att den viktigaste kvalitetsfaktorn inom äldreomsorgen är bemanning och kompetens. Med tillräcklig och kompetent personal med de olika kompetenser som krävs inom äldrevården blir äldreboende ett värdigt boende där vardagen blir en vardag som de äldre är värda. Jag stöder naturligtvis alla Miljöpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 2 och 6.

Herr talman! I dag debatterar vi SoU10 Äldrefrågor , vilket är ett mycket viktigt område som berör många. Den senaste tiden har äldreomsorgen varit i fokus på ett mycket negativt sätt. I medierna har man fått ta del av vanvård och missförhållanden. Främst har det varit inom den privata äldreomsorgen, men man glömmer lätt att det finns stora problem även inom den kommunala äldreomsorgen. All denna uppmärksamhet har gjort människor oroliga. Jag har fått mängder av brev och mejl där människor undrar om de kommer att få den hjälp de har behov av och har rätt till på ålderns höst. Jag delar deras oro, för den är befogad. I dag är det lite av ett lotteri vilken kvalitet det är på den omsorg som erbjuds där man bor. Skillnaderna är mycket stora. Herr talman! Alla vi som har arbetat inom äldreomsorgen vet att det är mer regel än undantag att det saknas tid för gemenskap och aktiviteter, så att de äldre får komma ut eller får en pratstund. När jag började inom äldreomsorgen för många år sedan fanns det fortfarande tid att slå sig ned för en pratstund med de äldre. Oftast var vi den enda mänskliga röst de hörde på hela dagen. Vi hade tid att bry oss om våra vårdtagare. Nu ser det tyvärr annorlunda ut på många håll i landet, och det är inte värdigt. De äldre har levt ett långt och strävsamt liv. De har varit och med och byggt upp den välfärd vi har i vårt land. Vi är skyldiga dem en värdig äldreomsorg med hög kvalitet var de än bor i landet. Man ska kunna känna sig trygg att bli gammal i Sverige. För att uppnå detta kommer det att behövas ett batteri av åtgärder. Bland annat kommer det att behövas en betydligt högre personalbemanning med rätt kompetens inom äldreomsorgen, men också en betydligt bättre statlig tillsyn av verksamheterna ute i landet. Det gäller både kommunal och privat äldreomsorg. Herr talman! En viktig del i att klara av sitt arbete inom äldreomsorgen är givetvis att man har rätt utbildning för det arbete man förväntas göra. I dag har en femtedel av dem som arbetar inom äldreomsorgen inte rätt utbildning. Värst är det i Vaxholm. Där är det bara 35 procent som har rätt utbildning inom äldreomsorgen. I dag är arbetet inom äldreomsorgen komplext, och många av de äldre har ett stort vårdbehov och en omfattande sjukdomsbild. I takt med att allt fler blir gamla och får vård i hemmet har arbetet inom äldreomsorgen blivit mer och mer kvalificerat, vilket gör att medarbetarna måste ha rätt kompetens och känna sig trygga i sitt arbete, inte minst för de äldres säkerhet. Därför blir man väldigt förvånad över att det inte redan i dag finns ett lagstadgat krav på att de som arbetar inom äldreomsorgen ska ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Det föreslogs förvisso för några år sedan av en utredning, men regeringen valde inte den linjen, vilket jag djupt beklagar. Vi sverigedemokrater anser att all personal inom äldreomsorgen ska ha grundläggande yrkeskompetens för sina uppgifter. Vi menar också att detta kompetenskrav ska regleras i lag. Att kräva rätt utbildning är en del av arbetet med att höja statusen på vård och omsorgsyrken, så att fler vill arbeta och utbilda sig inom detta ytterst viktiga område. Herr talman! Socialstyrelsen har till uppgift att granska den svenska vården och omsorgen för att se att den uppfyller de uppdrag som den har. Genom tillsyn kan de upptäcka och påtala brister i säkerheten. Om de hittar brister kan de ställa krav på verksamheterna att vidta åtgärder som eliminerar risker och missförhållanden. Men för att Socialstyrelsen ska klara sitt uppdrag måste de ha de resurser som krävs, vilket de i nuläget inte har. När jag besökte Socialstyrelsen berättade avdelningschefen för tillsynsavdelningen, Per-Anders Sunesson, att man bara kan täcka en liten del av landet med de resurser man har i dag. Han beskrev det på följande vis: Om Sverige var en fotbollsplan skulle man bara ha resurser att granska det som fanns inom straffområdet. Vi sverigedemokrater anslog extra resurser till Socialstyrelsen i budgeten, och vi kommer att öka detta anslag ytterligare framöver, så att Socialstyrelsen får de resurser som krävs för att de ska kunna granska verksamheter inom äldreomsorgen och upptäcka missförhållanden. Herr talman! I Sverige har vi en mycket väl fungerande förebyggande verksamhet när det gäller mödra och barnhälsovård. Detta har vi haft länge, och det har gett oss världens lägsta mödra och spädbarnsdödlighet. När det gäller de äldre ser vi ofta exempel på problem som skulle ha kunnat förhindras om det förebyggande arbetet varit effektivare. Exempel kan vara äldre som fått fel, för mycket eller för lite läkemedel, fallolyckor och problem orsakade av felaktig kost och livsstil. Att effektivt förebygga dessa problem skulle avsevärt öka de äldres livskvalitet men också ge en stor vinst rent samhällsekonomiskt. För att uppnå en jämlik hälsovård finns nationella program i dag. Vi saknar dock en nationell reglering när det gäller hälsovård för våra medborgare över 65 år. Därför är det dags att börja planera för att införa en nationell äldrehälsovård i Sverige, ett system liknande mödra och barnavårdscentraler för seniorer, som skulle leda till en effektivisering av vården och ge stora hälsovinster för en stor del av befolkningen. Det skulle stärka välfärden på sikt. Vi menar att svensk äldreomsorg kan så mycket bättre. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 10, 13 och 19. I detta anförande instämde Tony Wiklander .
Herr talman! Jag står naturligtvis bakom alla Vänsterpartiets reservationer, men yrkar här bifall endast till reservationerna 3, 6 och 14. För Vänsterpartiet är äldreomsorgen en av de viktigaste välfärdsfrågorna. Det duger inte att många är oroliga för sin egen eller sina anhörigas tillvaro på ålderns höst. Dagens och framtidens äldreomsorg berör oss alla. Antingen behöver vi den själva eller också kommer vi eller våra anhöriga snart att behöva den. Många arbetar i äldreomsorgen under allt stressigare arbetsförhållanden med låga löner, och många av oss har familjemedlemmar som bor på ett boende för äldre eller har hemtjänst. Äldreomsorgen är också en av våra allra viktigaste jämställdhetsfrågor. Fler kvinnor än män är beroende av äldreomsorg. Det beror på att kvinnor lever längre. Är de ett par är ofta mannen äldre, och det är kvinnan som blir ensam de allra sista åren när hon behöver som mest hjälp. I äldreomsorgen jobbar till 90 procent kvinnor. När äldreomsorgen inte räcker till är det kvinnor i 55-65-årsåldern som får rycka in och ta över. Det innebär att många kvinnor i min ålder inte bara får klara ett heltidsjobb utan sedan också ska klara att stötta åldriga föräldrar för att hemtjänsten inte räcker till eller för att mamma inte fick platsen på äldreboendet, trots att hon är glömsk och förvirrad - och dottern känner att hon måste ställa upp och se till att det inte händer mamma någonting. Många kvinnor går ned på deltid för att klara situationen. Några väljer att inte jobba alls för att ta hand om sina åldriga föräldrar. Det här innebär att kvinnor inte kan satsa på sina arbeten, att de tvingas gå ned i deltid, får mindre lön och mindre pension. Det är underbart att hjälpa sina anhöriga, föräldrar, men det ska handla om att hjälpa till när jag kan och vill, inte tvingas till det för att äldreomsorgen inte räcker till. Resurserna har faktiskt minskat. Det var en rejäl dip under krisen på 1990-talet, men krisen har fortsatt och resurserna minskar nu också. Mellan 2000 och 2009 minskade resurserna till äldreomsorgen med 6 procent. Kanske trodde man att antalet äldre över 80 år då de mest behöver hjälp inte skulle öka, men se det gjorde det. Antalet ökade med 9 procent. Vi ser resultatet i siffror på att anhöriga får ställa upp mer. År 2002 var det lite över 50 procent av dem över 75 år som fick hjälp från anhöriga. I dag är det 65 procent. Vi ser också resultatet i stressigare arbetsförhållanden för personalen. Det är mer helgtjänstgöring. Det blir mer och mer av delade turer. De får jobba några timmar på morgonen och förmiddagen, får ett hål på tre fyra timmar mitt på dagen, och sedan komma tillbaka och jobba på eftermiddagen och kvällen. Det här blir oerhört slitigt för dem som jobbar. De möter ofta känslan av att inte räcka till, att inte hinna med vad de behöver göra. Det har sagts tidigare att de inte hinner se till de olika individuella behov som människorna har där de jobbar. När jag besöker äldreomsorgen får jag alltid höra samma önskan. Om jag frågar vad som är det viktigaste att göra i äldreomsorgen, svarar de att de behöver mer personal. De behöver vara några till. Jag vill gärna ge två exempel från mitt senaste besök i äldreomsorgen. En man berättade att de tidigare hade tid att göra något som var speciellt viktigt för de äldre, för henne eller honom. De tog till exempel med två äldre herrar till en fotbollsmatch. Herrarna satt i sina rullstolar med en öl och varmkorv i näven, hejade på Gais och var hellyckliga. De hinner inte sådant nu för tiden. Det andra exemplet är från samma boende. Det gällde en personalgrupp som hade jobbat där länge. De trivdes bra med jobbet och med varandra. En kvinna sade att hon egentligen inte ville sluta, men om de skulle få ännu mer helgtjänstgöring funderade hon över om hon kunde jobba kvar eftersom hon inte fick någon tid med sin familj. Herr talman! Äldreomsorgen behöver mer resurser, inte mindre. När kommunernas ekonomier är ansträngda och äldreomsorgen på många håll går med underskott är det dags att sätta ned fötterna. Därför har vi i Vänsterpartiet som enda parti i riksdagen öronmärkt pengar för mer personal i äldreomsorgen i vår budget. Det är fråga om 3 miljarder fram till 2014. Det skulle innebära 7 500 fler anställda med prioritering på demensvård. Det skulle göra skillnad: Det skulle öka kvaliteten och stärka äldres självbestämmande. Vi kommer att gå vidare i nästa års budget med ytterligare 1 miljard som vi vill satsa på egen tid. Det är en annan del av äldreboendet. Det ska vara egen tid där den äldre själv kan bestämma vad som är viktigast för honom eller henne, vad man vill göra med tiden. Det var därför riksdagen mot regeringens vilja röstade igenom Vänsterpartiets motion om bindande riktlinjer för bemanning. Som det har sagts tidigare arbetar Socialstyrelsen med frågan. Jag hoppas verkligen att det blir tydliga och bra föreskrifter som kan hjälpa kommunerna att få en bemanning som gör det möjligt att se till varje äldres enskilda behov. För att det ska bli verklighet tror jag att man måste göra den ekonomiska satsningen på mer personal, som Vänsterpartiet har gjort. Mer offentliga resurser till äldreomsorgen behövs också om vi ska få en jämlik äldreomsorg. Plånboken ska inte styra om jag får tillgång till god äldreomsorg eller inte. Det behövs. Människor måste tycka att vi har en bra äldreomsorg om både den som har ont om pengar ska få en bra och tillgänglig äldreomsorg och den som har gott om pengar ska tycka att äldreomsorgen är tillräckligt bra. Annars riskerar vi att få en äldreomsorg med ett lågt basutbud för dem som inte har tillräckligt med pengar att köpa sig privata tjänster. Vi kan redan se en början på den utvecklingen. Äldre med gott om pengar toppar när hemtjänstens äldreomsorg inte räcker till genom att köpa privata statligt subventionerade tjänster enligt RUT. Många kommuner har satt timtaxan för hemtjänst så högt att det blir billigare med RUT-tjänster. Vi tycker att det ska vara ett tak på 100 kronor för en timmes hemtjänst för att inte utestänga äldre med dålig inkomst. Det är något som Socialstyrelsen också tog upp i sin senaste rapport. Tudelningen ses i att fler med gott om pengar köper privata tjänster, medan andra människor avstår av ekonomiska skäl från äldreomsorg fast de behöver den. Herr talman! Omsorgen om våra äldre, stödet till våra äldre, hemtjänsten och äldreboendena, är ingen handelsvara. Vi har under det senaste året tydligt sett och debatterat vad riskkapitalbolag och privata vinstintressen kan ställa till med. Det handlar i första hand inte om självbestämmande och valfrihet för äldre människor, utan det handlar om ett ideologiskt vägval - hur man ser på ägande och makt i viktiga samhällsfunktioner. Jag konstaterar att Sverigedemokraterna tydligt ställer sig på den borgerliga sidan. Det handlar om riskkapitalbolags och näringslivets intressen att komma in på en säker och växande marknad där stora pengar finns att tjäna. Det handlar om huruvida marknaden ska få styra planeringen av var och hur äldreomsorg bedrivs eller om vi ska styra med hjälp av demokratiska beslut utifrån behov. Det handlar om huruvida vi ser äldre som medborgare med rättigheter eller som kunder som ska tvingas göra val på en marknad de sällan kan överblicka själva, där de själva får ta ansvar för om de har valt den bästa äldreomsorgen eller om de har gjort ett felval. De borgerliga partierna och tydligen också Sverigedemokraterna anser att privatiseringen har medfört en positiv konkurrens som leder till kvalitetshöjningar. Men när en äldre och dennes anhöriga ska göra val inom äldreomsorgen begränsas de oftast av faktorer som till exempel att det finns alldeles för få äldreboendeplatser eller att det inte finns något äldreboende där de vill bo. Ofta får de sin önskan att flytta till äldreboende avslagen. De anses inte ha tillräckligt stora behov. Att byta utförare när de inte är nöjda sker så oerhört sällan eftersom det är så krävande för äldre som kämpar med en dålig hälsa eller demens. Jag hörde Jan Björklund på Aktuellt häromdagen. Han sade om friskolorna: Vi politiker har varit naiva. Vi trodde aldrig att riskkapitalbolag skulle gå in i friskolesektorn med kortsiktiga vinstintressen, vara ägare i fyra fem år, tjäna en massa pengar och sedan sälja vidare. Vi satte inte upp regler och kontroller för friskolorna som kunde förhindra situationen. Jag är lite förvånad över att diskussionen inte finns inom äldreomsorgen. Jag skulle vilja att ni i de borgerliga partierna, även Sverigedemokraterna, svarar på frågan. Ska vi vara lika naiva när det gäller vård och omsorg? Här är också riskkapitalbolagen på intåg. 70 procent av den privata äldreomsorgen bedrivs av de fyra största vård och omsorgsbolagen, som alla är riskkapitalbolag. Vi har yrkat om att det bör ske en utvärdering. Man bör utvärdera vad detta innebär för effektiviteten och kvaliteten, för insatserna för våra äldre, för olika grupper av äldre, de som har gott om pengar och de som har mindre gott om pengar. Vi tycker också att det är relevant att utvärdera vad det innebär för arbetsförhållandena. Vi vet att det här är kvinnliga arbetsplatser med mycket deltider och många tillfälliga anställningar. Man har ett stressigt och tungt jobb, ofta till låg lön. Vi vet också att vi behöver rekrytera många människor till äldreomsorgen i framtiden. Det vore också väldigt viktigt att utvärdera vad marknadsanpassningen av äldreomsorgen har betytt för arbetsvillkoren för personalen i äldreomsorgen. Vänsterpartiet har tydligt en annan politik. Vi säger nej till privata vinstintressen i äldreomsorgen. Vi ser gärna kooperativ och ideella företag. Det allra viktigaste i vår lösning är att satsa på mer resurser för tillräcklig personal, att satsa på en långsiktig kompetensutveckling. En tioårig satsning på 4 miljarder har vi länge föreslagit. Koppla det till utbildningsvikariat så att man har råd att ta in vikarier när de anställda går på utbildning. Det skulle lyfta äldreomsorgen. Se till att personal får rätt till heltid! Se till att man kan få fasta tjänster! Det skulle ge bättre arbetsvillkor. Våra äldre och äldreomsorgens personal är verkligen värda det.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i dess helhet i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer. Herr talman! Alla våra äldre och anhöriga ska kunna känna sig trygga med att vården och omsorgen fungerar och håller god kvalitet. Som har sagts har äldreomsorgen särskilt under det senaste halvåret, tyvärr på grund av förfärliga rapporter som medierna förtjänstfullt har lyft fram, satts i fokus. Det har varit rapporter om gamla och sjuka människor som inte får den vård och omsorg som de behöver, som inte respekteras och ges den värdighet vi själva tar för givet när vi blir gamla. Vi ser de här händelserna såväl i kommunalt driven verksamhet som i privat verksamhet, och det är lika illa - fullständigt oacceptabelt! Där ska verksamhetsansvariga stå till svars, brister i den kommunala uppföljningen avslöjas och åtgärdas samt tillsynen förstärkas. Fokus på äldrefrågorna ger också - och det är viktigt att säga - en möjlighet att visa upp alla goda exempel där kommuner och privata tar sitt ansvar, där kommunerna följer upp och kvalitetssäkrar verksamheten oavsett vem som driver den. Framgångsfaktorer är ett fungerande ledarskap, när personalen ges förutsättningar att se den enskilda människan och hennes behov och när den äldre ges huvudrollen i sitt eget liv. Som enskilda partier ställer vi oss frågorna: Vilka är problemen? Vad kan vi utveckla? Vad kan vi göra bättre för att lyfta fram och rätta till brister? Vad vill vi med äldrepolitiken? För mig och Centerpartiet är utgångspunkten trygghet och kvalitet, liksom att den äldre människan ska respekteras som den han eller hon är och fortsatt få bestämma över sitt liv. Oppositionen fastnar ibland i uttalanden som: Det är fult med vinst, kommunal verksamhet är bäst, inte kan gamla göra egna val inom hemtjänsten eller välja boenden. LOV behöver vi ju inte i hela landet. Den här typen av uttryck hör man. I stället är vi övertygade om att våra äldre som vill få göra egna val också ska kunna få göra det, även om man råkar bo i en röd kommun. Valfriheten är grunden för att kunna bestämma över sitt eget liv, även när hälsan sviktar och orken tryter. Visst finns det personer som inte på egen hand kan bedöma om kvaliteten på vården och omsorgen är godtagbar. Då är det ännu viktigare att politiken är tydlig med vilken kvalitet som ska levereras, på vilket sätt den ska följas upp och att bistå den äldre med information och kvalitetsjämförelser. Låt mig vara tydlig: Äldreomsorgen är inte ett ställe där man med låg risk och bristande kvalitet ska kunna tjäna snabba pengar. Äldreomsorgen är, precis som annan välfärdsverksamhet, en tjänst som ska hålla toppkvalitet, erbjuda god service, bra bemötande, grundläggande trygghet och välsmakande mat. Kan man leverera det får man gärna göra ett överskott. Framtidens utmaningar om att öka kvaliteten bemöts inte bäst genom att ta bort de utförare som har bidragit till kvalitetsutvecklingen de senaste 20 åren. I stället ska vi följa upp den faktiska kvaliteten alldeles oavsett vem som driver verksamheten. Det är en oppositionens röra när vi i dag pratar om vinstbegrepp och annat. Den enda som är väldigt tydlig är Eva Olofsson och Vänsterpartiet. Det ska vara nej, nej till vinst i vården. När det gäller Socialdemokraterna kan man inte läsa ut vad de egentligen säger. Det senaste läste vi i DN i helgen där man sade att det här med vinst i vården är väl inga problem. Man kan inte göra någonting åt det. Däremot ska man ge kommunerna möjlighet att säga nej. Vad man gör är att bekämpa entreprenörerna, att se till att alla dessa ofta kvinnliga entreprenörer som i de mindre företagen vill vara med och genomföra sin affärsidé, som ser en möjlighet att göra någonting på egen hand, inte ska få göra det. Det pratas om att det bara är stora företag. Av LOV-företagen har 80 procent färre än 20 anställda. Det är små företag och inte enbart de stora som nämnts. Valfrihet för kommunpolitiker ska man ha, däremot inte valfrihet för kommunmedborgare. Miljöpartiet vet vi ingenting om. Var står Miljöpartiet i den här röran? Det skulle jag tycka var intressant att få ett besked om. Centerpartiet vill införa en äldrepeng, en individuell kompensation i väntan på en plats i äldreboende. Vi skissar på återbetalning av egenavgifter om man inte är nöjd med kvaliteten. Vi vill stimulera äldreguider för att den äldre ska hitta rätt och få nödvändig information. Vi vill utöka tillsynsansvaret för Socialstyrelsen och anser att fullt meddelarskydd ska gälla inom privat äldreomsorg. Herr talman! Jag tycker att alliansregeringen och även vi i socialutskottet samlat har visat att vi tar utmaningarna på stort allvar. Jag tycker också att alliansregeringen visar att äldrepolitiken är högprioriterad, mer prioriterad än någon tidigare regering har klarat av. Regeringen satsar 4,3 miljarder under mandatperioden för att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Överenskommelsen mellan regeringen och SKL om en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre är ett gott initiativ - nödvändigt för att få en bättre ordning. Vi får en utvecklad evidensbaserad praktik, med satsning på utvecklingsledare i länen, för att nämna ett annat bra initiativ. 1 miljard satsas på Omvårdnadslyftet, utbildningssatsningen för äldreomsorgens medarbetare. Vi fortsätter med investeringsstödet till trygghetsboenden och andra anpassade äldreboenden. Vi satsar på en parboendegaranti, och ökat stöd till anhörigvården. Om än blygsam finns det en förstärkning i budgeten. Vi vill utöver regeringens stöd till kommunerna införa lokala värdighetsgarantier, öppna jämförelser, äldreguide och brukarundersökningar. Vi menar allvar med delaktighet och självbestämmande. Vi menar allvar med att LOV ska genomföras i alla kommuner och anser därmed att människor i hela landet ska få möjlighet att bestämma över sina liv även på ålderns höst. Herr talman! Jag tycker att det finns många viktiga synpunkter i de motioner som vi har behandlat. Förebyggande insatser, psykisk ohälsa, bemanningsfrågor, språkfrågor och annat tas upp. Trots allt som pågår och görs på äldreområdet måste självfallet arbetet fortsätta utifrån att se äldre som den resurs de är och ge förutsättningar för trygghet, kvalitet och självbestämmande. Jag hoppas på och tänker medverka till att fortsatt bra diskussioner ska bedrivas i socialutskottet och i hela riksdagen så att vi tillsammans med kommuner och landsting och framför allt de berörda, de äldre och de anhöriga, får en bättre äldreomsorg. Det är vi skyldiga våra gamla.

Herr talman! Jag försökte lyssna på Kenneth Johansson för att höra om han skulle vara lika naiv som Jan Björklund tyckte att alla hade varit på friskoleområdet. Jag kan konstatera att det verkar så. Det enda jag hörde när det gällde att begränsa riskkapitalbolag och privata vinstintressen inom vård och omsorg var meddelarskydd. Det är mycket viktigt. Det finns inte i dag. Men vi ska vara medvetna om att vi inte heller har den insyn som vi har i kommunalt drivna äldreboenden. I Norrköping försökte man komma överens med Carema och skriva avtal om att man skulle få samma insyn som man har i sin egen kommunala verksamhet, men Carema tackade nej. Vi i Vänsterpartiet är tydliga. Vi vill ha verklig valfrihet och självbestämmande för de äldre. Det är därför vi inte tycker att valfrihet är att välja mellan Attendo, Carema, någon annan privat utförare och kommunala äldreboenden som har för lite personal. Där kan man inte få den hjälp man vill ha för att kunna vara den person man är, få en vardag som är meningsfull och få sina personliga önskemål uppfyllda eftersom tiden inte räcker till. Det är därför vi tycker att man ska öronmärka pengar till äldreomsorgen. Det skulle öka självbestämmandet och valfriheten rejält för de äldre. Jag vill ställa den här frågan till Kenneth Johansson: På vilket sätt vill du tillföra mer resurser till äldreomsorgen? Jag tror att vi alla är överens om att det är för lite personal. Jag tror också att vi alla kan vara överens om att kommunerna verkar ha lite ont om pengar för att fixa detta de närmaste åren. Vad vill du egentligen göra för att begränsa riskkapitalbolagen? De har ju ändå 70 procent av den privat utförda äldreomsorgen. Jag tycker inte att det hjälper att prata om att det finns mindre företag också. De har 70 procent. Vad vill du göra? Och vad vill du göra för att få mer personal i äldreomsorgen? Det är en mycket viktig fråga i äldreomsorgen som verkligen skulle ge ökad valfrihet och självbestämmande till de äldre.
Herr talman! Jag anser att vi ska ge förutsättningar till kommunerna att utveckla bästa tänkbara äldreomsorg. Det handlar om att utnyttja resurserna effektivt, men det handlar också om att ha en tillväxt i det här landet och att folk har jobb så att vi har möjligheter att fortsätta att ge ökat stöd till kommunerna i deras satsningar. Det hänger definitivt ihop. Resurser i form av personal är helt avgörande. Det är nyckeln. Jag håller med om att en av de största utmaningarna är att klara bemanningen, men det handlar också om att klara den framtida personalförsörjningen. Det handlar om att skapa framtidstro och få inte minst unga människor att skaffa en egen erfarenhet och känna hur fint det är att arbeta inom äldreomsorgen, hur fint det är att kunna göra en insats och hur lärorikt det är att ta del av äldres erfarenheter. Jag tror att det är mycket viktigt att skapa framtidstro och uppvärdera yrkena inom äldreomsorgen. När det gäller riskkapitalbolag hoppas jag att Eva Olofsson är medveten om att regeringen, och inte minst regeringens finansminister, med kraft har tagit tag i detta. Det som används på ett, tycker jag, osmakligt sätt, till exempel räntesnurror och annat, ageras det nu mot med kraft för att man ska få bort. Vi ska använda resurserna så att vi får den kvalitetsmässigt bästa tänkbara äldreomsorgen. Det är min utgångspunkt.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att det är väldigt lite som Centern vill göra för vi inte ska gå in i samma naivitet som Jan Björklund ansåg att politikerna har gjort när det gäller friskolesystemet. När SNS utvärderade detta kunde man konstatera att det inte finns någon forskning och inga ordentliga utvärderingar. Det finns inget som säger att den här marknadsanpassningen är bättre. Jag skulle vilja säga att det inte räcker att agera mot räntesnurror. En huvudidé för riskkapitalbolagen är att man köper in sig, köper till eller startar nya verksamheter, höjer värdet på bolaget och säljer efter fyra år. Det är just den kortsiktighet i ägandet som Jan Björklund tog upp på friskoleområdet. Varför ska det vara så mycket bättre inom vård och omsorg? Finns det inte mer saker man behöver göra? Jag tycker också att det är lite intressant med valfrihet. Att öka självbestämmandet och införa verklig valfrihet för de äldre är en av de viktigaste frågorna för oss i Vänsterpartiet. Jag undrar om man har större valfrihet i Uppsala. Där kan man välja mellan olika äldreboenden, men man får ta den plats man blir anvisad. Sedan åker man ur kön och får ha en ny biståndsbedömning. Är det större valfrihet än vad man till exempel har i Göteborg där man i första hand kan välja mellan olika kommunala äldreboenden som fungerar olika? Jag vill fortfarande ställa frågan: Vad vill egentligen Centerpartiet göra? Vad jag förstår bygger äldrepengen på idén att kommunerna inte heller ska äga fastigheterna. Det skulle flytta över ännu mer makt till de privata företagen. Vad gör man med ett äldreboende som missköts och där dessutom det här riskkapitalbolaget äger kåken som de äldre finns i? Hur angriper man det? Ska inte kommunerna i alla fall ha kvar den strukturen att man äger fastigheterna så att man kan skifta utförare om denne missköter sig?
Herr talman! För mig och Centerpartiet finns det flera delar i valfriheten. Det handlar bland annat om något som jag tror att vi kan vara överens om, nämligen att man ska kunna göra egna val när det gäller utbudet i olika former. Där stannar Eva Olofsson. Vi menar att vi också måste ge möjligheter för den enskilde att avgöra om man vill ha tjänsten utförd av ett mindre företag, till exempel ett litet kooperativt företag, ett litet privat företag eller ett kommunalt företag, eller ett stort företag. Jag tycker att det intressanta är att man får kvalitet, att man är nöjd med det som man erbjuds och att det sker öppet och på sjysta villkor. Eva Olofssons valfrihet handlar lite grann om att vi ska välja mellan Aftonbladet och Aftonbladet. Jag tror att vi ska ha högre ambitioner. Jag har tilltro till att den enskilde både vill och kan ta den möjligheten i sin hand. Det finns många delar som vi behöver utveckla. I mitt anförande räknade jag upp ett antal områden som Centerpartiet alldeles specifikt jobbar för. Dessutom räknade jag upp vad Alliansen arbetar för. Jag är absolut inte nöjd med hur långt vi har kommit, men det är en mycket hög reformtakt. Det görs väldigt många satsningar, och det är nödvändiga satsningar. Jag tycker att alliansregeringen och Centerpartiet inte har någonting att skämmas för.
Herr talman! Kenneth Johansson! Det är lite svårt att inte plocka upp bollen efter Centerns kommundagar när partiledaren Annie Lööf ganska tydligt ger en bild av att valfriheten i sig löser de kvalitetsproblem som vi vet att äldreomsorgen har oavsett om den bedrivs i privat eller offentlig regi. Målet är att 50 procent ska bedrivas i privat regi. Annie Lööf sade att när människor får välja fritt och också kan promenera i väg skapar man förutsättningar för boenden med hög kvalitet. Jag undrar vilken verklighetsuppfattning man har då. Vilken expertis lutar sig Centerpartiet emot när man menar att valfrihet inom äldreomsorgen löser kvalitetsproblemen? Det var ju precis det som partiledaren gav uttryck för. Det är snarare tvärtom så att det finns ganska mycket som talar för att vi måste kringgärda den valfrihet som finns inte minst inom äldreomsorgen med oerhört mycket av regler, tillsyn och utvärderingar för att garantera den kvalitet som erbjuds människor som är sköra och inte har kunskapen, förmågan och informationen att kunna göra ett nytt val. Det finns många gånger ett beroendeförhållande inom både hemtjänst och äldreomsorg men även inom primärvården som gör att man inte alltid känner att man vill göra ett nytt val. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag gjort en granskning av valfrihetssystemet ur ett befolknings och patientperspektiv som slutredovisades i förra veckan. Det är svårt att läsa sig till någonting i deras utvärdering som säger att valfriheten i sig leder till bättre kvalitet. Vilken expertis lutar ni er mot när ni säger detta, och vilket ansvar har vi som politiker för att se till att det blir en god kvalitet?
Herr talman! Vi har ett stort ansvar på alla nivåer för att ge stöd så att den bästa tänkbara kvaliteten utvecklas. Det är utgångspunkten. Min och Centerpartiets uppfattning är att begränsningar av mångfalden innebär sämre möjligheter för kvalitetsutveckling bland utförarna. Mångfald skapar valfrihet, vilket sporrar till kvalitetsförbättringar. Vinststopp, om det nu är det som Socialdemokraterna menar och står för - det kunde vara intressant att få höra om det är så - ger färre utförare och därmed sämre kvalitet. Det drabbar särskilt små företag som är beroende just av stabila villkor. De stora drakarna klarar sig alltid, men de små företagen måste ges möjligheter för att klara sig. De drivs ofta av kvinnor som ska, tycker jag, ges möjligheter att utveckla sina idéer - de har ofta erfarenheter med sig från ett långt liv - och jobba i små entreprenörsföretag inom vård och omsorg. Det tycker jag är väldigt viktigt. Jag tror på valfrihet, och jag anser att det ger en högre kvalitet. Det vore på sin plats att Lena Hallengren kommenterar om det är så som det står här i ett referat i DN: Vi vill inte förbjuda vinster i välfärden. Det är omöjligt att genomföra, och vi överlåter det här till våra kommunala företrädare, för de ska få makten. Vill Lena Hallengren ha mer valfrihet till kommunpolitikerna och mindre valfrihet till medborgarna?
Herr talman! Jag begärde replik på Kenneth Johanssons anförande, och vi ska se om jag också kan få svar på den fråga som jag ställde. Jag undrade vilken expertis ni lutar er mot när ni påstår att valfrihet i sig inom äldreomsorgen leder till bättre kvalitet. Vilken expertis lutar ni er mot? Det är i alla fall inte Socialstyrelsens senaste utvärdering. Om vi politiker har ett stort ansvar kan man inte säga att det är den enskilde som ska välja eller välja bort. Det är där ni lägger kvalitetskontrollen, och det är ett väldigt stort problem. DN är inte något husorgan eller en del av våra kongresspapper. Önskar Kenneth Johansson verkligen veta vad Socialdemokraterna tycker kan han läsa både partiprogram och kongressprogram. Vi har inte krävt ett vinststopp, för vinst handlar om hur man hanterar ekonomin i ett företag. Men kommuner har ett ansvar för att beskatta. De har ett ansvar för att erbjuda en kvalitativ verksamhet enligt socialtjänstlagen. När de gör en upphandling har de också rätt att ställa olika krav. Vi tycker inte att det är orimligt att de också har möjlighet att ställa krav på vilka intentioner utövaren ska ha. Det var ett mycket tydligt svar, tycker jag. Jag hoppas att du, Kenneth Johansson, håller med om det, oavsett vad du tycker om själva svaret. Jag vill nu ha ett svar på vilken expertis ni lutar er mot när ni menar att valfrihet inom äldreomsorgen garanterar kvalitet.
Herr talman! Det var intressant att få redovisat att det inte finns något motstånd mot vinst längre. Däremot ska kommunerna ges ökade möjligheter, och när det gäller detta är det en total röra från oppositionens sida. Det finns inte i närheten av en samstämmighet på den punkten, konstaterar jag. När det gäller vad jag lutar mig mot när jag säger att mångfald stimulerar kvalitet kan jag säga att det bara är att gå ut och titta i verksamheten. Jag tycker att det är väldigt tydligt att när man ges möjlighet att jämföra sin verksamhet med varandra stimuleras kvalitetsutvecklingen. Det som jag direkt kan åberopa är en studie från Konkurrensverket som kom i början av januari. Den handlade framför allt om primärvården, men man kan föra över resultatet till äldreomsorgen. I studien pekar man mycket tydligt på att mångfalden som vi även på detta område har börjat utveckla har haft en stor betydelse för utvecklingen av kvaliteten. Men låt oss fortsätta att både beforska och följa den här utvecklingen! Jag är säker på att medborgarna inte vill gå tillbaka 20 år i tiden, utan de vill vara med. Den dag som Lena Hallengren sitter på hemmet och har behov av olika insatser kommer hon, det är jag alldeles övertygad om, att vilja vara med och påverka och göra egna val. Det kommer jag att vilja, och det tror jag som sagt också att Lena Hallengren kommer att vilja.

Herr talman! Jag väljer också att prata om val. I de kommuner som jag har besökt är det väldigt vanligt att den egentliga möjligheten att välja inte finns. I de små kommunerna finns det till exempel bara ett eller möjligen två boenden. I större kommuner handlar det om att över huvud taget få en plats på ett äldreboende. Man har inte precis ett smörgåsbord av alternativ att välja från. Val är ett väldigt positivt värdeladdat ord, tycker jag. Men det ska vara ett reellt val och inte bara handla om att man kan välja. I många kommuner finns inte möjligheten på riktigt. Jag har många vänner som har föräldrar i den ålder då de bor på äldreboenden. Jag vet ingen av dem som har fått göra ett reellt val, utan de har fått beskedet: Varsågod, här finns det plats! Det är någonting som jag tycker att man i alla fall måste ta i beaktande. Jag säger inte att ingen får välja, utan det är bara att gratulera dem som verkligen får göra det. Det vore intressant att veta hur många av dem som väljer som egentligen väljer, på riktigt. Du pratar om medborgarens rätt till valfrihet, och det tycker jag också är viktigt. Men har du någon aning om hur det egentliga valet ser ut?
Herr talman! Jag håller med om att förutsättningarna är olika beroende på om man bor i en stor kommun eller i en liten kommun. Det är också där, i kommunerna, som man hittar möjligheten att nå de lokala lösningarna. Jag vill så långt det går få reell valfrihet. Det är det som vi ska eftersträva. Med en äldrepeng som ger den enskilde större möjligheter att göra egna val får man förutsättningar för det. Där LOV är genomförd i kommunerna på ett klokt och bra sätt - det finns goda exempel på det - har man också en kvalitetssäkring där kommunerna ställer upp kraven och företagen lever upp till dem om de ska vara med i spelet och i utbudet. Det är sant att man vill hitta de lokala lösningarna. Det finns glesbygdslösningar i en del kommuner som är väldigt intressanta. Det finns inte minst personalkooperativ som växer fram i en del mindre kommuner i bland annat Norrland. Jag tror inte att man uppifrån ska peka ut hur det ska se ut. Jag håller med om att förutsättningarna är olika, och de lokala lösningarna måste få vara avgörande. Jag pekade i mitt anförande på att Vänsterpartiet säger helt nej till vinst i vården. Nu säger Socialdemokraterna ja till vinst i vården men vill föra ned besluten till kommunerna. Vad tycker Miljöpartiet i den frågan?
Herr talman! Det låter bra om det fungerar så, men det innebär att det på alla boenden egentligen ska finnas lediga platser hela tiden. Det är bara då jag har en valmöjlighet. Frågan är när vi når dit eftersom förutsättningen för val är att det finns lediga platser på flera olika boenden. Det andra gällde var vi står. När någon säger ja och någon säger nej vill Kenneth Johansson, för att så att säga fullborda röran, naturligtvis ha ett tja från mig. Låt mig säga att det gått för långt när vi talar både om skolan och om äldrevården. När det gäller skolan har man nått en överenskommelse, bland annat beträffande räntesnurror, som nämndes, men också beträffande de stora vinster som förs ut ur landet. Det är precis som Kenneth Johansson sade: Det handlar om kortsiktighet, om att sälja och tjäna pengar. Sedan är det kanske inte så mycket fråga om en röra när vi vill ha ett mycket bra underlag innan vi kommer fram till ett definitivt beslut. En vägledning är hur vi tycker när det gäller friskolor. Jag kan inte tänka mig att vi kommer att ha en helt avvikande mening i fråga om äldreomsorgen.
Herr talman! Låt oss hjälpas åt för att hitta de lokala lösningarna genom att ge stöd och hjälp och ta fram de goda exemplen. LOV är ett alldeles utmärkt exempel. Där ges dessa möjligheter och dessutom garanteras kvaliteten. Det tycker jag känns angeläget. Jag blev väl inte särskilt klok vad gäller den sista delen av repliken, men jag tolkar det så - hoppas att det inte är ett önsketänkande - att Miljöpartiet vill ha mångfald och står för att vi ska hitta en väg framåt så att mångfalden inte ersätts av enfald.

Herr talman! Jag ska börja med att be om ursäkt för att jag säkert kommer att dra över den anmälda talartiden för att kunna kommentera det som tidigare sagts i debatten. Vi ska i dag debattera ett motionsbetänkande gällande äldrefrågor. Här finns många motioner som faktiskt redan är på plats. Några områden har lyfts ut och ska debatteras i särskild ordning, nämligen läkemedelsfrågor och frågor om bemanning inom demensvården. De motionerna lämnar jag därför tills vidare. Debatten i dag tycks enbart handla om äldreomsorg i vård och omsorgsboende. Det tycker jag är lite märkligt med tanke på att merparten av äldreomsorgen bedrivs i form av hemtjänst. Regeringen har, trots alla rapporter om missförhållanden inom äldreomsorgen, under hela förra mandatperioden fokuserat på att höja kvaliteten och stärkt den enskildes rätt. Det märks tydligt när man besöker omvårdnadsboenden. Alla dem jag besökt och de företrädare jag mött berättar om hur väl de kunnat använda de 5 miljarder som funnits som stimulansmedel under dessa år, fram till årsskiftet, för att höja kvaliteten. Det ska bli intressant att se den utvärdering som kommer att ske framöver. Jag beklagar djupt alla rapporter om vanvård, oavsett om missförhållandena skett inom kommunalt eller privat driven omsorg. Jag hävdar med bestämdhet att det är den lokala politiken som har ett stort ansvar för att sätta upp kvalitetskriterier och utvärdera all verksamhet oavsett utövare. Jag hävdar också att det vid varje fall av missförhållande finns brister i både mål och uppföljning. Det är av största vikt att vi fortsätter att arbeta för att det alltid är människan som ska stå i centrum för våra beslut. Det är inte den egna organisationen som är huvudmålet. Det är Moderaterna mycket tydliga med; människan i centrum är det väsentliga. Alla partier i Sverige är överens om att äldreomsorgen ska vara offentligt finansierad och bedrivas med aktning för den enskilde. Det tycks bara vara Eva Olofsson som tror att man måste ha pengar i plånboken för att få äldreomsorg. Regeringen har satt upp mål för äldrepolitiken, och de målen kommer att vara utgångspunkten för att bemöta de motioner som behandlas i detta betänkande. Om vi tittar på motionerna ser vi att de alla kan bemötas med det som redan är beslutat. Det första målet är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Hur uppnår man ett sådant mål? Det här är viktigt. En person som levt, arbetat, fostrat barn och skött sin vardag förlorar inte förmågan till beslut bara för att han eller hon fyllt 65 år och har behov av bistånd från kommunens äldreomsorg. Många förtroendevalda tycks anse att det är då politiken vet bäst, att det är då man ska fatta besluten i en nämnd och att det ska beslutas via nationella riktlinjer. Få tar hänsyn till att vi alla är individer med olika behov. Det menar jag är en allvarlig brist när man diskuterar kvaliteten inom äldreomsorgen. Här tycker jag att samtliga partier måste göra sin hemläxa och se var besluten egentligen ska fattas. Självklart ska man kunna fortsätta att styra sin vardag även om det handlar om vårdinsatser i det dagliga livet. Den som säger nej till lagen om valfrihetssystem säger därmed ja till att låta människor som har ett vårdbehov och är över 65 år omyndigförklaras. Självklart ska man kunna välja sin vårdgivare. Ansvaret för den kvalitet som varje utförare ska tillhandahålla ligger däremot på politiken. Här finns ett stort ansvar med tydliga kvalitetskriterier till ett fastlagt pris. Lagen om valfrihetssystem innebär samma kvalitet och samma pris oavsett utförare. Det, herr talman, är nog en av de viktigaste förändringar som skett inom äldreomsorgen sedan urminnes tider. Kommunerna blir tvungna att sätta upp mål och tydligt utvärdera den av dem själva utförda verksamheten. Man ska inte varje år i samband med bokslut kunna säga: Ja, men vår äldreomsorg är bra. Det är nog en fyra på en skala ett till fem. Självklart ska man kunna påverka vårdinnehållet och hur det ska tillgodoses. Det är mycket tydligt när vi tittar på lagen om nationell värdegrund, som vi infört. Hur ska man kunna ha en tydlig värdegrund där människan står i centrum utan att ta hänsyn till individuella behov? Möjlighet att leva ett aktivt liv, som är ett av de tydliga uppdragen vad gäller stimulansmedlen, omfattar även sociala aktiviteter. Detta tillsammans med nya regler om olika former av boenden - vård och omsorgsboenden och trygghetsboenden - skapar en möjlighet att uppfylla nästa mål som handlar om att kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende. Det nämndes tidigare i debatten att antalet platser sedan 2002 hade minskat. År 2002 sade Göran Persson: Jag har sagt det förr, 10 000 fler platser kommer att behövas inom äldreomsorgen. År 2006 var det 18 000 färre platser. Det hände nämligen någonting radikalt. Det gick som en våg över hela landet att man skulle vara kvarboende i hemmet. Här tycker jag att samtliga partier måste ta ansvar för att det är färre platser inom äldreomsorgen. Huvudansvaret lägger jag dock på Socialdemokraterna, som stod för det när de hade regeringsmakten. För att alla ska kunna känna trygghet behövs mer än bara bra bostäder. Det behövs personal med rätt kompetens. Som vårdlärare är jag därför mycket glad för det arbete som pågår med Omvårdnadslyftet. Jag är också glad för Svenskt Demenscentrum, det kompetenscentrum som alliansregeringen instiftat och som utvecklat en webbutbildning om demensens ABC. Det är ett värdefullt tillskott som ger basal kompetens till många i personalen. En annan faktor som stärker de äldres rättigheter och kan förebygga missförhållanden är den förstärkning vi gjort av lex Sarah. Där kan man nu även anmäla risk för missförhållanden, inte att något först måste ha inträffat. Det tredje målet handlar om att människor ska bemötas med respekt. Det är ett område man arbetar intensivt med genom lagstiftningen om lokala värdighetsgarantier. Medvetenheten om vikten av att behandla alla respektfullt och ta hänsyn till individuella behov har ökat väsentligt. Den diskussionen leder till att man tar hänsyn till behovet att de äldre får möta personal som förstår det egna språket och ser till behovet av olika former av både boende för och bemötande av till exempel människor med annan sexuell läggning. Valfrihetssystemet och värdighetsgarantin tillsammans skapar förutsättningar för att alla motioner redan ska vara tillgodosedda. Herr talman! Vi har slutligen ett fjärde mål som handlar om tillgång till god vård och omsorg. Här välkomnar jag överenskommelsen som regeringen har gjort med Sveriges Kommuner och Landsting om att systematiskt förbättra vården av de mest sjuka äldre. Om det är odemokratiskt, Lena Hallengren, vet jag inte vad demokrati handlar om. Det handlar om att på plats i kommuner och landsting faktiskt göra skillnad. Samtidigt pågår arbetet med att kommunalisera hemsjukvården för att säkerställa att människor får rätt vård av rätt instans vid rätt tillfälle och inte hamnar mellan stolarna. När man talar om äldrehälsovård som Sverigedemokraterna gör och jämför med barnhälsovården låter det behjärtansvärt. Vad man då inte tänker på när man talar om barnhälsovården är att barnen mycket sällan är i behov av läkare på grund av sjukdom. De är friska. De äldre är i behov av sjukvård väldigt ofta. Om de ska behöva byta när de går från hälsovården till sjukvården är det nog ganska säkert att det kan bli problem. När det gäller den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, Masen, stod det redan i reglerna när de infördes att de ska ha en särskilt självständig ställning och inte vara i en beroendesituation. Eva Olofsson beskriver en verklighet för personalen inom äldreomsorgen som förekommer väldigt ofta i kommuner styrda av socialdemokrater och vänsterpartister. Det är där man måste göra verkstad. Det är inte här i riksdagen vi gör verkstad i verkligheten och lägger scheman. Det vore märkligt om vi i Sveriges riksdag skulle schemalägga personalen. Man ska också titta på vilken tid vi har till förfogande. När man går igenom hur det är efter lagen om valfrihetssystem och tittar på priset har det kommit fram att man på vissa ställen har en kringtid på 65 procent. Tänk om man i stället använde den kringtiden till vård av äldre! Då kanske vi inte behövde göra de stora ofinansierade satsningarna från Vänstern på mer personal. Eva Olofsson tycks inte inse att vi har en offentligt finansierad hemtjänst. Med RUT utförs inte hemtjänst utan service. Herr talman!

Herr talman! Jag vill börja med att läsa en punkt från Socialstyrelsens senaste lägesrapport. Där står: Äldre med goda inkomster köper i ökad uträckning tjänster på den privata marknaden med skatteavdrag, RUT-avdrag, medan äldre personer med små inkomster ibland avstår från hemtjänst eftersom de tycker att avgiften är alltför hög. I denna grupp är det också vanligare med hjälp av anhöriga. Jag vill fråga Margareta B Kjellin: Är det ett problem att man tar 300 eller 400 kronor i timmen för en hemtjänsttimme i ett antal kommuner, eller är det som det ska? Kan det leda till att människor avstår hemtjänst och kanske också tycker att RUT-tjänster är för dyrt och i stället får be anhöriga att hjälpa till? Jag vill gärna höra om delade turer och att människor får arbeta för mycket på helger. Det förekommer i både borgerligt och socialdemokratiskt styrda kommuner. Det är helt rätt. I Göteborg har man slutit ett avtal om rätten till heltid där man också har med att man inte vill ha delade turer. Det tycker jag är väldigt bra. Jag har för mig att kvinnoförbundet hos Moderaterna försökte driva den frågan efter att ha varit ute på äldreboenden men inte fick igenom hos Moderaterna att man skulle få bort delade turer, men jag kanske har fel. Det kan du säga någonting om. Allt detta hänger ihop med att det är för lite personal i äldreomsorgen. Det är därför som vi har öronmärkt pengar för fler anställda inom äldreomsorgen. Då kan man komma till rätta med sådant som delade turer. Det är ingen som lägger det för sitt nöjes skull. Så lägger man det när man inte får personalen att räcka till. Det skulle jag också vilja ha en synpunkt på. Behövs det mer personal? Sedan vill jag höra mer om detta att den lokala politiken har ansvaret. Men när regeringen fattar beslut om tvångsmarknadsanpassning med LOV, har inte regeringen då ett ansvar för att det finns kontroll och styrning och att det inte blir den naiva politik som Björklund talar om?
Herr talman! Här blandar Eva Olofsson både äpplen och päron. Man kan inte jämföra hemtjänst med tjänster med RUT. Även som anhörig kan man använda RUT-tjänster. Det är sådana tjänster som kommunen inte utför inom hemtjänsten. Kommunen går inte in och tvättar tak och fönster. Den håller sig i sockelhöjd ungefär i sina tjänster. De får man utan RUT och utan hemtjänst alltid se till att göra antingen via anhöriga eller via köp. Det gäller oavsett om RUT finns eller inte. Man ska komma ihåg att priset inom äldreomsorgen sätts av kommunen. Det ska vara ett självkostnadspris. Om kommunen har väldigt höga timkostnader kanske på grund av en ineffektivitet med mycket kringtid får den enskilde betala väldigt mycket. I många kommuner tar man inte betalt för omvårdnadstjänster över huvud taget utan enbart för till exempel servicetjänster. Det kan man göra på lite olika sätt. Det finns ett lokalt ansvar i de delarna. När det gäller delade turer måste Eva Olofsson läsa på bättre. Vid senaste partistämman fattade vi beslut om att vi skulle ha en sammanhållen arbetstid och att vi skulle arbeta för det där vi styr och leder och jobba för det hela tiden. Man kommer tillbaka till detta: Hur använder man den tid som redan finns tillgänglig inom vård och omsorg? Använder man den på bästa sätt eller inte? Där finns en tydlig skillnad i hur det ser ut och hur man använder personal. Det finns många kommuner som inte har en enda delad timme och ändå inte har större personaltäthet. Hur använder man den tiden? Man lyckas till och med få till det i bussbolag. Jag är lite intresserad av att veta hur Eva Olofsson tänker finansiera den extra personalen som ni inte har pengar till i budget.
Herr talman! Det är ingen hemlighet att vi gör olika satsningar. Vi har olika syn på skattepolitiken och på vad vi prioriterar. Det finns saker som vi inte lägger pengar på. Att sänka restaurangmoms är till exempel en sådan sak. Vi finansierar varenda reform vi lägger fram förslag om. Det har vi gjort nu under många år. Äldreomsorgen gör serviceinsatser. Man städar hemma hos människor, hjälper till med disk, ser till att man handlar och tvättar. I äldreomsorger som jag känner till får de äldre städat över sockeln även om man inte tar taken. Det kan vara lite olika med fönstren, men på många ställen ingår det. Det handlar om att man medvetet lägger timavgiften högt. Man lägger den högt eftersom man vet att man då vältrar över kostnaderna på RUT och statlig subventionering. Då har man inte utbildad personal från hemtjänsten som kan reagera när någon börjar bli lite glömsk och äta sämre. De som inte har råd med 200 kronor ställs som Socialstyrelsen sade utanför hemtjänsten och tackar kanske nej fastän de behöver den. Det är ett väldigt konstigt sätt att se på verkligheten. Vi har ju fortfarande diskussionen om man via regeringsbeslut och via stimulanspengar trycker ut en marknadsanpassning och privatisering. Om Göteborg ska öppna för Carema och Attendo Care, säger man då att det är Göteborgspolitikerna som får ta hand om resultatet för att vi här uppe inte har något ansvar annat än att få bort räntesnurrorna? Jag tycker att det är en väldigt oansvarig politik. Jag börjar nästan önska att det fanns fler Jan Björklund som i alla fall kunde tycka att man skulle tänka till lite grann och lära sig av vad som har hänt på andra områden. Tycker du att ni inte alls har ett ansvar för det här centralt?
Herr talman! I kommunpolitikerns uppdrag ingår det att sätta mål för verksamheten, kvalitetskriterier, och då handlar det om mer än meddelarfrihet. Det handlar om huruvida man ska ha nolltolerans mot urinvägsinfektioner och trycksår, hur ofta de äldre får komma ut och annat. De målen har inte varit särskilt tydliga i kommunerna. Tack vare lagen om valfrihetssystem tvingas nu kommunerna faktiskt att sätta kvalitetskriterier. De tvingas att titta på vilka kostnader de har för äldreomsorgen. De kanske råkar upptäcka: Oj då, vi ligger på 800 kronor i timmen, och det är det inte värt. För det får inte de äldre ut någonting. Det går åt till fel saker. Därför är lagen om valfrihetssystem en ren revolution i fråga om att höja kvaliteten inom kommunens verksamheter. Det kan inte vara bättre. När det gäller skattepolitiken och ansvaret för finansieringen av äldreomsorgen var Eva Olofsson och jag med i en debatt i Göteborg för några veckor sedan. Då sade Eva Olofsson så här: Om vi ska finansiera äldreomsorgen gör vi det genom minskad konsumtion och höjda skatter. Då hamnar vi i samma läge som vi alltid är i under en lågkonjunktur. Minskar vi konsumtionen blir det färre arbetstillfällen, ökad arbetslöshet, minskade skatteintäkter och mindre pengar till välfärden. Det går inte att spara för att få mer pengar till välfärd genom att minska konsumtionen i samhället. Vi behöver ha en tillväxt med fler i jobb. Det är det allra bästa sättet att få mer personal inom äldreomsorgen. Det bästa sättet att öka kvaliteten inom äldreomsorgen är att man sätter upp kvalitetskriterier och utvärderar dem, och det måste man göra lokalt. Vi kan inte här utvärdera vad som händer i varje kommun - då har vi ju tagit bort det kommunala självstyret. Då kanske vi går in i några femårsplaner enligt sovjetisk modell, men det har vi inte sagt att vi ska ha i det här landet.
Herr talman! På slutet lät det lite grann som att Margareta B Kjellin inte höll med Kenneth Johansson om att valfrihetssystem i sig leder till bättre kvalitet. Eller hade jag fel? Det är min första reflexion, för jag tycker att det är ganska upprörande att valfrihetssystem i sig ska lösa kvalitetsproblemen genom att de gamla tar sin check och promenerar därifrån om det inte duger. Min andra reflexion är att Margareta B Kjellin som vanligt säger att allting är sossarnas fel. Jag vet inte: Ungefär hur många år känner du själv att Moderaterna behöver för att ta ansvar för någonting i det här samhället? Välj själv: kommunal, regional eller nationell nivå. Min sista reflexion är att du har varit ute på många besök och att de var väldigt glada för 5 miljarder kronor. Hade de varit mer glada för 10 miljarder? Räckte det? Var de nöjda? Tyckte de att de hade tillräcklig tid? Men de var nöjda. LOV förverkligar individen, erbjuder mångfald och medför god kvalitet. Det som det har motionerats om är i princip redan genomfört. Då kanske det inte är mycket mer att göra, utan det mesta är fixat och klart - eller?
Herr talman! Jag är övertygad om att valfrihetssystem leder till ökad kvalitet, bland annat genom att man tvingas sätta upp kvalitetskriterier. Jag är ganska så säker på att om vi bara ska ha lagen om offentlig upphandling och det ska handla om pengar når vi inte de möjligheterna. Jag är också övertygad om att människor kan påverka när de kan välja bort någonting. När det gäller äldreboenden, vård och omsorgsboenden, vet jag att det inte är enkelt. Men inom hemtjänsten finns det stora möjligheter, och någonstans måste vi börja. Så länge man inte kan välja bort någonting kan man inte heller påverka på samma sätt. Vi vet att det ser ut så. Det är klart att vi tar ansvar för vad vi gör. Vi har avsatt mer stimulanspengar till fler äldreboenden. Men alla de 18 000 som försvann på fyra år är det inte lätt att bygga upp, för det är en lång startsträcka. Sedan finns den här delen: Hur mycket ska vi bygga upp? Det finns andra typer av boenden, och vi har skapat trygghetsboenden med stimulansmedel. Det är väsentliga delar för att kunna börja bygga upp igen. Ni byggde inte heller upp alla de boenden som fanns under en fyraårsperiod fram till 2002, Lena Hallengren, utan det tog mycket längre tid. När det gäller antalet projekt och stimulansmedel var det väldigt många som sade: Det är jättebra att den här begränsningen finns. Vi får testa de här olika sakerna och införa dem i den ordinarie verksamheten med hjälp av stimulansmedel. Men vi orkar inte så mycket mer just nu, utan vi tar en sak i taget, går vidare och införlivar det som är bra i ordinarie verksamhet. Sedan kan vi ta tag i nästa del. Nu är det mycket fokus på att gå vidare med Omvårdnadslyftet och lokala värdighetsgarantier, så just nu känner man att man måste jobba vidare med det. Men jag är aldrig nöjd så länge vi inte har en perfekt äldreomsorg, och det tar tid.
Herr talman! 500 miljoner kronor i investeringsstöd till äldreboenden över tid - jag vet inte hur många boendeplatser det beräknas leda till, men det kanske Margareta B Kjellin är mer uppdaterad på. Faktum är att när man lyssnar på moderata talespersoners anföranden är de inte särskilt självkritiska. Det handlar om att det mesta är ganska bra, det är på väg åt rätt håll, vi har valfrihetssystem och om bara kommunpolitikerna inför det är ganska mycket fixat. Jag tycker att det är väldigt bekymmersamt när Moderaterna inte ser de problem som systemet i sig kan skapa. Jag säger inte att det måste göra det, men det har uppenbarligen inte hanterats på ett tillräckligt bra sätt runt om i landet. Vi har sett exempel på att det är bristfälligt. Vi har förvisso lagen om offentlig upphandling, men man har även där visat att man inte klarar av att teckna avtal eller sätta upp direkta kvalitetskriterier. Socialstyrelsen klarar inte av tillsynen - i 94 fall av 100 gör man ingenting åt de klagomål som kommer in. Det är en kanonad av insatser som krävs för att vi ska få ordning på äldreomsorgen, som inte alls har den kvalitet som vi alla vill att den ska ha. Svaret blir lagen om valfrihetssystem. Då återkommer jag till frågan: Är det verkligen på fullaste allvar som ni menar att det är de äldre som ska ta ansvaret och välja bort de dåliga alternativen? Det är ju det som blir svaret om ni inte skärper upp kraven på några andra områden. Avslutningsvis är det återigen fråga om 5 miljarder kronor. Det är alltid lätt att föra en diskussion, och sedan går frågan tillbaka: Varifrån ska ni ta pengarna? Men det är ju alltid ett val. Senaste gjorde ni ett val och sänkte krogmomsen med 5,3 miljarder - lika mycket som ni har tillfört äldreomsorgen under fem års tid. Är det inte dags att göra andra val snart, Margareta B Kjellin?
Herr talman! Jag kan börja med krogmomsen, som redan nu har rapporterats ge många fler jobb. Lena Hallengren vet, och jag vet, att fler i arbete ger mer skatteintäkter, vilket är den säkraste källan till god ekonomi och klarar äldreomsorgen. När det gäller insatserna för kvalitet inom äldreomsorgen och det som Lena Hallengren beskriver om upphandling kan jag erkänna att jag inte är särskilt förtjust i lagen om offentlig upphandling om det inte handlar om kvalitetsupphandlingar. Om man inte klarar att sätta mål för den egna verksamheten i kommunen, den egna äldreomsorgen, hur ska man då klara att sätta mål för det man upphandlar? Det är därför jag tycker att lagen om valfrihetssystem är så bra, för den tvingar fram kvalitetsgranskning av den egna verksamheten eftersom den ska se likadan ut som den man lägger ut på annan utförare. Jag kan inte förstå att Lena Hallengren säger nej till att låta människor vara myndiga att välja sin vård och omsorg när de har fyllt 65 och har ett vårdbehov. Varför vill Lena Hallengren omyndigförklara människor? Om man säger nej till lagen om valfrihetssystem är resultatet att man inte tillåter människor att vara myndiga att välja själva.

Herr talman! Vad säger man som sjunde talare i en debatt där väldigt mycket redan har sagts och man funderar över vad vi inte har diskuterat? De problem som har tagits upp i motionerna och i anförandena har vi alla sett. Men vad finns i grunden till allt detta? Jo, jag vill mena - och det är något som Folkpartiet diskuterar mycket ingående - att det är den syn på äldre, den ålderism, som finns i vårt samhälle, som leder till att äldre kommer i andra hand och diskrimineras i olika avseenden. Jag har inte citatet helt färskt i minnet. Men Marit Paulsen, som för Folkpartiet Liberalerna sitter i EU-parlamentet, har sagt något i stil med: Varför ger vi inte äldre människor samma kärlek och omsorg som vi ger barn under de första levnadsåren? Det ligger en hel del visdom i detta. Äldre är en heterogen skara, snart två miljoner. När vi hade riksdagens framtidsdag för en månad sedan beskrev Hans Rosling mycket illustrativt hur den ålderspyramid som vi är vana vid att demografin beskrivs som har förändrats till en skyskrapa. Där på översta våningarna sitter friska äldre, äldre som vill vara kvar i arbetslivet - en del får det, medan andra inte får det. Där finns de som är fullt upptagna med ideellt arbete. Och så har vi dem som nu har kommit i en situation där man behöver samhällets vård och omsorg på olika sätt. Hur skapar vi det? Jag ser först och främst att det gäller att få bukt med ålderismen, att få till lagen mot åldersdiskriminering, som kommer att gälla även unga och som är en viktig normsändare, att vi oavsett ålder ska få de behov tillgodosedda som vi inte kan klara själva. Sedan har vi värdighetsgarantin, som kom in i hälso och sjukvårdslagen för några år sedan och som nu håller på att omsättas i praktisk handling ute i kommunerna. Väldigt många kommuner är nu intresserade av att genomföra det tänkandet. Det innebär att man som politiker eller tjänsteman, arbetandes i vården och omsorgen, i tankarna ska byta plats med den äldre som det gäller och känna efter "Hur skulle jag vilja bli behandlad i den här situationen?" och ta beslut utifrån det tänkandet. När jag har läst igenom motionerna och reservationerna känner jag att det finns en kanske dold vilja att ändra i hälso och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Det är två lagar som nu firar 30 år och som är ramlagar. För 30 år sedan gick vi ifrån detaljerad reglering av hur det skulle vara i sjukvården och i den äldrevård som vi hade då. Tack och lov att vi tog det beslutet då! Rör inte ramlagstänkandet! Utvecklingen går vidare. Detaljreglering i lag kan gå människor emot, och det tar tid att ändra. Det är bra mycket bättre med förordningar, vägledningar och allmänna råd. Det är just sådant som Socialstyrelsen arbetar fram och där man kan slipa av kanter som visar sig vara till skada. Det är ett enklare system. Det måste också grunda sig på faktaunderlag. Jag tycker att det blir lite genant i diskussionen att man inte skiljer på vem som har ansvar för vad. Staten, riksdagen, är lagstiftare. Vi kan anvisa pengar för att smörja hjul när det gäller utvecklingen i kommuner och landsting. Det sägs att 4 eller 5 miljarder var en droppe i havet. Men det är just sådana pengar som behövs för att smörja hjulen, för att kommuner och landsting, som har huvudansvaret när det gäller vård och omsorg för äldre, ska kunna arbeta på ett bra sätt. Det finns mycket att kommentera. En sak som jag har som en hjärtefråga är boendefrågan för äldre. Visst saknas det boenden. Men regeringen satsar investeringsstöd, och det finns bra kunskapsunderlag om vad man kan bygga för olika grupper av äldre - det är viktigt att det finns valmöjligheter. Stoppet ligger just nu i kommunerna. Det är en bristande samverkan mellan vård och omsorgsansvariga på kommunalkontoret eller motsvarande och dem som håller på med detaljplaner och byggverksamhet. De måste kopplas ihop. Ärendena måste också prioriteras. Det ska inte ta åtta år från idé om att bygga ett äldreboende till att man kan inviga detsamma. Det tar alldeles för lång tid. Det innebär också att vi har brist på valmöjligheter ute i kommunerna. Här behövs alltså en samverkan på den kommunala nivån, där ansvaret ligger. Jag vill gärna göra reklam för två faktablad som regeringen precis har kommit ut med, om äldreomsorg och de mest sjuka äldre. Där tydliggörs målet för äldrepolitiken. Jag tror att alla ni som sitter här och kanske ni som lyssnar vid tv-apparaterna håller med om dem. Det är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Delaktighet, välbefinnande och valfrihet är ledord för utvecklingen inom omsorgen om äldre människor. Avslutningsvis: För att nå dithän måste man också fråga äldre människor: Vad är det ni vill ha? Jag tycker att debatten lite grann har präglats av ett uppifrånperspektiv, att man i politiken på olika nivåer vet hur det ska vara. Men äldre människor vet ju själva vad de vill ha och måste få vara med i planeringen av samhället. De som finns i generationen under, som kommer att sitta där uppe på skyskrapans översta våningar, hur vill de ha det? Det tar tid att bygga. Det tar tid att utbilda. Väldigt mycket tar tid.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med en mycket konkret fråga. Jag var nyligen på Åkerhus äldreboende i Göteborg. Jag var på enheten för teckenspråkiga döva och fick se fyra äldre kvinnor sitta där och teckna med varandra med teckenspråkig personal. Någon hade tidigare bott på äldreboende och hade då inte kunnat prata på sitt modersmål med vare sig de andra äldre eller personalen. I Göteborg finns en äldrevägledare. Hon arbetar med att stötta äldre döva och samarbeta med Dövas Förenings äldre och med äldrekyrkan. Hon är med på biståndsbedömningar och finns där på alla sätt för att underlätta för äldre döva. Hon berättade att en av kvinnorna vid biståndsbedömningen inte hade använt teckenspråket på 40 år. När hon började teckna med henne började hon så smått, och dottern började faktiskt gråta. Man kan tänka sig så isolerad den kvinnan har varit. Men nu satt hon bland de fem och tecknade, med fyra andra kvinnor. Från Vänsterpartiet har vi föreslagit att man ska ta ett nationellt ansvar för att se till att teckenspråkiga döva får en värdig äldreomsorg. Det löser sig inte av sig självt. Det är en liten grupp. De är ofta spridda. Det behövs ett regionalt samarbete. Om det fanns äldrevägledare över hela landet skulle deras situation förbättras väldigt mycket. Äldre döva i dag har vuxit upp med att komma hemifrån och gå på internatskola borta från sina föräldrar. Från början fick de inte lära sig teckenspråk, utan de skulle försöka lära sig prata som vanligt. De har en egen sammanhållning och en egen kultur. De kan väldigt lätt bli isolerade och få dålig äldreomsorg. Skulle inte detta kunna vara något vi kunde enas om tvärs över alla partier och blockgränser?
Herr talman! Det har gjorts en utredning om behovet här. Folkpartiet håller helt med om att detta på något sätt måste lösas på samma sätt som de etniska minoriteterna har rätt till sina språk. Jag har inte lösningen på hur detta praktiskt ska ordnas. Vi har ju sett exempel som har gällt både döva eller dövblinda äldre och till exempel finskspråkiga äldre. Det var en blind, äldre finskspråkig man häromåret som hade stora problem med kommunikation på sitt eget språk. Från Folkpartiets sida ser vi detta som en del av det glömda Sverige. Att kunna kommunicera hela livet är väldigt viktigt. Men jag har inte lösningen. Jag vill dock säga att viljan finns.
Herr talman! En väldigt enkel lösning vore ju att ge stimulansmedel för att bygga upp en verksamhet för teckenspråk i äldreomsorg. Om man bara fick äldrevägledare regionalt skulle man höja kvaliteten för de äldre döva rejält. Man skulle kunna ge stimulanser för att man ska samarbeta regionalt. Den här gruppen är så liten att man inte kan bygga upp en verksamhet för den i varje kommun. Man ska samarbeta regionalt. Nu har Malmö och Göteborg kommit ett steg på väg. I Stockholm har det gått lite upp och ned med att skapa en verksamhet för äldre döva. Det är ingen verksamhet som är så stor att några företag skulle kunna se en nisch i detta, utan det är en verksamhet som vi behöver ta ansvar för. Äldrevägledare kostar inte mycket pengar, och det är inte särskilt svårt eller krångligt att ta ett sådant beslut. Det skulle vara ett väldigt viktigt första steg. Då skulle man också kunna fånga upp vad de äldre döva själva vill, för då får de någon att vända sig till och prata med. Sedan har jag en fråga till Barbro Westerholm. Jag förstår inte riktigt att vi blandar lokalt och centralt, som du sade. De här besluten om exempelvis vad som rör vad företag får göra eller inte och där vi sätter upp regler, riktlinjer och kontroll måste många gånger fattas centralt. Det är också centralt, på regeringsnivå, som man antar lagstiftning. Jag tänker till exempel på att lagen om valfrihet bestämmer om Göteborg, Malmö, Eskilstuna och andra kommuner ska bli tvungna att göra något som de själva inte vill. Jag skulle vilja fråga dig om du delar Jan Björklunds syn när det gäller friskolorna och om du tycker att det är något annat som ska gälla för äldreomsorgen.
Herr talman! Jag tar den sista frågan först. Självklart delar jag Jan Björklunds syn. Han är ju min partiledare! Alliansen har tagit initiativ till att titta på räntesnurran, som en del kallar det, inom äldreomsorgen. Det hade vi faktiskt uppe i debatten före jul, så det finns protokollfört. Det var en sak som jag missade att ta upp i mitt förra svar, om dövblinda. Arvsfonden har satsat pengar på ett särskilt projekt om hur man ska kunna hjälpa och stödja dövblinda. Jag har suttit med i den referensgruppen. Vi är dock inte färdiga än med vilken modell man ska använda. Det finns dock en erfarenhet, och det finns beskrivningar av hur många det gäller och i vilka delar av landet de bor.

Herr talman! Absolut ska det finnas smörjmedel. Det tror jag att alla regeringar inser, och jag tror att alla partier i riksdagen funderar över hur man bäst kan stimulera och locka fram en viss utveckling. Men det är svårt att inte göra kopplingen till 120 miljarder i sänkt skatt. Kommunerna har ett huvudansvar för äldreomsorgen, och de går på knäna. Äldreomsorgen brister. Någonstans där måste man börja fundera på om inte staten har ett lite större ansvar än att bara stå för smörjmedel. Annars hade jag två saker som jag gärna skulle vilja att Barbro Westerholm reflekterade lite kring. Den ena saken är: Löser lagen om valfrihet kvaliteten? Är det rimligt att kräva att de äldre väljer bort de dåliga alternativen? Den andra saken är något som vi visserligen talade lite om i förra replikskiftet här, men jag är ändå nyfiken på vilken analys som Barbro Westerholm gör av Jan Björklunds uttalande när det gäller skolan och riskkapitalbolag. Vilken inverkan får ett sådant tankesätt på äldreomsorgen?
Herr talman! Skattesänkningen har bidragit till att vi under en krisperiod har kunnat hålla konsumtionen uppe och inte råkat in i de situationer som en rad andra europeiska länder har hamnat i. Det handlar om att människor finns i arbete. Arbete är oerhört viktigt för livskvalitet och känslan av att vara behövd. Det är faktiskt det absolut viktigaste i folkhälsoarbetet att människor känner sig behövda. Vi har fortfarande en arbetslöshet som vi måste tackla, särskilt bland ungdomar, men skattesänkningen har bidragit till att hålla hela systemet uppe. Nu kommer jag till detta med LOV. Lagen om upphandling har ju inneburit att man ska gå på lägsta pris. LOV går på kvalitet. I alliansstyrda kommuner där man har LOV har det också visat sig vara en framgång. Än så länge har vi bäst data när det gäller hemtjänsten. Sedan har Socialstyrelsen kommit med sin redovisning om svårigheter att välja och om att det inte finns boenden att välja bland. Det är naturligtvis knepigt, men det är något som man måste komma till rätta med framöver. Jag menar att om man lägger en certifiering enligt LOV och lägger ribban på rätt nivå, så att det är kvalitet det handlar om, kommer det att lösa mycket. Den sista frågan får jag ta i nästa replik.
Herr talman! Det var positivt med Barbro Westerholms svar som beskrev hur skattesänkningen har bidragit till att hålla konsumtionen uppe, för den har ju inte bidragit till så förfärligt många nya jobb. Man den beskrivningen kan möjligen stämma. När det gäller valfriheten och LOV är jag väl medveten om skillnaden mellan lagen om offentlig upphandling och LOV. Men problemet, som jag inte riktigt känner att borgerligheten tar tag i, är att LOV i sig ska göra att de dåliga alternativen försvinner eller väljs bort. Det ställer krav på boendet, som du själv beskriver, men det handlar också om synen på de människor som är gamla och vilken förmåga de har att på riktigt fatta beslut om att byta från ett äldreboende som de inte gillar. Då gäller det inte bara att det ska finnas plats på ett annat utan det handlar också om att ha orken, kunskapen och informationen. Det finns väldigt mycket i detta. Det finns ganska lite expertis som talar om att det är rimligt att vänta sig att valfrihetssystemet - alltså att man ska ta sin check och söka sig ett annat boende - ska lösa kvalitetsproblemet. Det löser en annan fråga om valfrihet och mångfald, som vi kan diskutera, men vi kopplar det till kvalitet. Jag undrar: Löser valfrihetssystemet i sig kvalitetsproblemet?
Herr talman! Vi kan se på hur man gör när man ska köpa en vara eller tjänst och är i annan ålder. Om jag ska köpa en tv vill jag ju ha en bra tv. Om jag vill ha hjälp med bilreparation vänder jag mig till någon som jag vet är bra på att reparera bilar. Det måste ju vara samma sak under hela livsresan. Inställningen att man som äldre inte kan välja menar jag är ren ålderism. Äldre har varit så ovana vid att få välja och vana vid att man har bestämt över deras huvuden att de nog lite har kommit av sig. Om man nu har drabbats av demens och inte kan välja själv har man i framtiden förhoppningsvis valt en ställföreträdare som vet vad man tycker om och vill ha, vilken musik man vill höra och så vidare. Det här med ställföreträdarskap är nu under utredning. Jag hoppas att det löser den biten. När det gäller Jan Björklund och det här med friskolorna är det samma tänk här. Här har alltså företag gått in i etablerade verksamheter och inte löpt någon risk att förlora på entreprenaden, för det här är efterfrågad verksamhet. Detta är någonting som vi absolut måste komma till rätta med, att man köper något och sedan säljer med stor vinst eller undanhåller skatt. Det är en situation som är parallell med friskolesituationen. Men Jan är minister på Utbildningsdepartementet, och då måste han hålla sig inom det fögderiet som minister.

Herr talman! Äldrepolitiken är en del av de grundläggande delarna i det välfärdsbygge vi vill ha. Jag vill därför inledningsvis peka på ett viktigt beslut som vi har tagit här i riksdagen. Det gäller propositionen om värdigt liv i äldreomsorgen. Den här propositionen och riksdagsbeslutet har givit oss en tydligare socialtjänstlag sedan den 1 januari för ett år sedan. Det handlar om att lyfta fram att alla äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Jag är övertygad om att denna proposition om värdigt liv i äldreomsorgen kommer att ha en avgörande betydelse för hur vi nu och i framtiden ser på våra äldre och våra pensionärer i vårt land. Det handlar om respekt och värdighet genom hela livet. På den här punkten märker jag att vi är engagerade. Jag är övertygad om att det är åtskilliga tusen som sitter och tittar på den här debatten. Många av dessa finns bland dem som har fyllt 65 år. Jag fick just, innan jag gick upp här, ett sms från en som är 86 år och som följer den här debatten. Det råkar vara min far. Jag vet att han har en rad krämpor och bekymmer. Men det här visar någonting, nämligen att även du som är 86 år har rätt att känna respekt, känna värdighet och välbefinnande. Det är det som vi individuellt ständigt måste lyfta fram, och det är därför jag är glad över att alliansregeringen såg till att lägga fram den här propositionen och har fortsatt att på punkt efter punkt lyfta fram vad som behövts. Jag är särskilt glad över att vi nu kan notera att det värdegrundsarbete som är basen för denna proposition har en bred uppslutning. Socialstyrelsen stöder kommunerna i det här värdegrundsarbetet och har upphandlat en högskoleutbildning som riktar sig till dem som är arbetsledare och dem som är biståndsbedömare - det är avgörande personer för många äldres äldreomsorg. Jag vet att man startar utbildningen just den här månaden, när vi nu diskuterar. Hela 600 anmälningar har kommit in. Det tycker jag är ett tecken på att kvalitetstänkandet är en viktig del i värdegrunden. Och det finns ett brett intresse i landets kommuner. Herr talman! Förutom detta värdegrundsarbete vill jag peka på några viktiga utvecklingsområden som ger landets pensionärer en ökad trygghet. Jag vill inleda med den satsning som regeringen fick göra direkt efter valet 2006. Det handlar om stimulansbidraget på ca 5 miljarder för att höja kvaliteten och förbättra vården och omsorgen om äldre i kommuner och landsting. De sju prioriterade områdena, som vi har hört talas om, är rehabiliteringen, det sociala innehållet, demensvården, läkemedelsgenomgångarna, det förebyggande arbetet, kosten och läkartillgången. Det var en bra start som alliansregeringen gjorde förra mandatperioden. Lena Hallengren valde i sitt anförande och även i vissa repliker att ironisera runt denna ekonomiska satsning. Men jämför man denna satsning och dessa sju områden med vad som gällde före 2006 i de socialdemokratiska regeringar där bland annat Lena Hallengren ingick finns det inte mycket att yvas över - tvärtom. De här sju områdena var en nödvändig prioritering när alliansregeringen tog över efter Socialdemokraterna. Det var en nödvändig upplyftning av äldreomsorgen, något som välkomnades av både pensionärer runt om i landet och vårdpersonal. Det är därför som jag är glad över den här starten. Därefter har vi nu Omvårdnadslyftet med en satsning på 1 miljard. Jag vet att hela 210 kommuner har sökt bidraget, som kommer att stärka den grundläggande kompetensen bland undersköterskor och vårdbiträden och också ge chans till en kompetensutveckling när det gäller speciella arbetsuppgifter. Personalens kompetens är viktig för att vi ska uppnå kvalitet och känna trygghet. Nästa område som jag vill lyfta fram handlar om att regeringen denna mandatperiod har inlett ett viktigt och, tror jag, för tryggheten avgörande arbete. Det är satsningen på de mest sjuka äldre. År efter år - ja, under årtionden - har man talat om de bekymmer som de mest sjuka äldre har. De har inte den trygghet och får inte den kvalitet som de behöver. Det har varit uppenbart tidigare - och det är det delvis fortfarande - att den här gruppen ofta får en sämre vård och omsorg. Detta är för mig som kristdemokrat fullständigt oacceptabelt. Det är därför som jag välkomnar regeringens initiativ. Den här gruppen av äldre står uppskattningsvis för hälften av de samlade vårdkostnaderna. På olika sätt har stat, kommun och landsting försökt att fullgöra vården men inte lyckats. Därför är den satsning som nu görs mellan regeringen och Socialdepartementet, å den ena sidan, och SKL, å den andra sidan, oerhört betydelsefull. Denna satsning markerar allvaret, och det uttrycks bland annat genom att regeringen tillsatt en äldresamordnare, Eva Nilsson Bågenholm. Dessutom markeras det genom en tydlig resurstilldelning på 3,75 miljarder. Det här är en unik satsning. Vi har inte sett något liknande tidigare. Det finns stora förväntningar på den här satsningen, och det är berättigade förväntningar. Jag vill för min del säga så här: Kan vi nu ta ett steg mot en vård och omsorg där de mest sjuka äldre inte längre hamnar i ett virrvarr av olika insatser som inte är samordnade kan vi lyfta fram och åtgärda en av äldreomsorgens och välfärdens svåraste och kanske mest avgörande punkter för att skapa en trygghet och en tillit som vi vill att äldreomsorgen ska kännetecknas av. Herr talman! Ledamöter! Jag vill också lyfta fram kommunernas ansvar för kvalitet och trygghet. Vi har gjort en ansvarsfördelning mellan staten och kommunerna. Det är därför som jag blir lite förvånad över Lena Hallengrens anförande. Jag undrar just om hon tänkt att varken Ilmar Reepalu, Lena Micko eller Anders Henriksson skulle lyssna till henne. Hon uttryckte sin stora tveksamhet till uppgörelser med SKL. Lena! Vill du ha tillbaka eller fram något slags kommandopolitik från riksdag och regering där man ger diktat och order medan vi i Alliansen står för en dialog och överenskommelser? Vi vill visa respekt för medborgarna, för patienterna och för de äldre, men vi vill också visa respekt för de tusentals kommunpolitiker som utför sitt uppdrag. Jag tror att denna överenskommelse och dialog är avgörande när det gäller att skapa kvalitet och trygghet. Och jag hoppas verkligen att du kan ha en och annan dialog med de här ledande företrädarna på SKL. För ska vi nå dit vi talar om måste samtliga 290 kommuner vara engagerade. Släpper vi det perspektivet släpper vi också det perspektiv som handlar om kvalitet i äldreomsorgen. För mig är överenskommelserna med SKL en viktig del i att nå kvalitet och utveckling. Varje dag får 300 000 pensionärer runt om i vårt land insatser från hemtjänsten eller i särskilt boende. Vi är ett av de länder i Europa som lägger mest resurser ekonomiskt på äldreomsorgen, ca 3,5 procent av bnp. Det är ett fantastiskt arbete som utförs av de medarbetare vi har i äldreomsorgen, och det ger en trygghet för tusentals pensionärer. Jag är stolt, men jag är inte nöjd. Jag vill att vårdens medarbetare ska vara stolta. Jag vill att våra pensionärer ska kunna känna trygghet, men för mig som kristdemokrat blir jag inte nöjd förrän vi lyckas ge varje enskild person den vård och omsorg som hans eller hennes behov påkallar. De satsningar som vi nu påbörjar i samverkan med kommunerna hoppas jag ska leda till att vi får en omsorg om våra äldre som rymmer värme, trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen. Fru talman! Jag vill för övrigt hänvisa till skrivningarna i utskottets ställningstagande och yrka bifall till socialutskottets förslag vad gäller de motioner som behandlas i detta betänkande.

Fru talman! Jag tror att Anders Andersson kan fråga ganska många i SKL om vad de tycker om pressmeddelandepolitik - 1 miljon till ett område som omsätter 500 miljarder, vilket vård och omsorg sammantaget gör. Jag var inte kritisk till att kommunpolitiker har möjlighet att förändra, driva, utveckla och påverka både äldreomsorg och annat. Men vad jag var tveksam till, och vad jag gärna vill att Anders Andersson ska reflektera lite mer över, är det faktum att det blir mer och mer av överenskommelser med SKL. På vilket sätt är det mer demokratiskt? På vilket sätt är det ett sätt att se de äldre eller individen eller medborgaren? I betänkandet kan vi läsa att i juni 2010 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse. Vi läser vidare om att regeringen under 2010 slöt en överenskommelse om ett utvecklingsarbete och att regeringen och SKL i januari 2011 slöt en överenskommelse om ett gemensamt långsiktigt . och så vidare. Och i december 2011, står det, träffade regeringen och SKL en ny överenskommelse. Att hela tiden ha hänvisningar till vilka överenskommelser man träffar med SKL tycker jag är ganska otillfredsställande när det gäller ett område som helt klart är av stort medborgerligt intresse. Det finns brister i kvaliteten. Det finns utmaningar i form av utbildning och annat. De diskussionerna borde komma upp här. Jag hade LOV som ett tydligt exempel. Där finns det en lagstiftning som inte är obligatorisk. Men det finns pengar till de kommuner som inför den och gör de inte det, då blir det lagstiftning. Vad tycker Anders Andersson? Han kan gärna få reflektera lite över hur han upplevde situationen på den andra sidan. Vad tänker han kring att fatta beslut om en frivillig lagstiftning som man får pengar om man genomför men om man inte gör det så blir det lagstiftning? Jag måste säga att jag tycker att det är oanständigt att ha den typen av demokratiskt sätt att försöka driva och förändra utvecklingen av äldreomsorgen.
Fru talman! Debatten kring frågorna, Lena Hallengren, upplever jag nog att vi har här i riksdagen, och det ska vi ha. Men det som jag tycker är poängen med överenskommelserna är att våga erkänna att all klokskap kring äldreomsorgen inte finns bland 349 riksdagsledamöter. Jag är övertygad om att de kommunpolitiker som finns från Ystad till Haparanda innehar och består svensk debatt men också svenska beslut med klokskap och erfarenheter som jag vill fånga in. Det är därför alliansregeringen har dessa överenskommelser med SKL. Men det är uppenbart, om jag nu ska dra några slutsatser av vad Lena Hallengren säger, att överenskommelser med SKL kallar hon för pressmeddelandepolitik och vill avbryta. Är det så att hon vill isolera riksdagen från den del av samhället som ansvarar för, utför, beställer och kvalitetskontrollerar äldreomsorgen? Jag ser det som oerhört viktigt att regering och riksdag har ett nära samarbete med SKL och alla Sveriges kommuner och landsting. Detta säger jag som riksdagsledamot, och det kommer jag nog att fortsätta göra. Jag har haft mina fötter och tår långt ned i den kommunala myllan. Det är där jag har skaffat mig denna erfarenhet som säger att om man inte gör på det sättet så blir det en misslyckad statlig styrning som inte leder till den kvalitetsutveckling som jag tycker att våra äldre är berättigade till. Jag vill se till att kvalitetsfrågorna ständigt finns, och vi ska aldrig tveka om att ha en uppföljning och en kvalitetskontroll. Men vi ska samtidigt konstatera att regering och riksdag kanske inte är de mest framgångsrika organen när vi ska se till att äldreomsorgen fungerar i varje stadsdel, i varje del av en kommun över ett land som Sverige. Låt oss erkänna detta. Jag tycker faktiskt att Lena Hallengrens anförande är en halv bredsida mot Ilmar Reepalu, Lena Micko och Anders Henriksson. Det överraskar mig, men något spännande ska man få lyssna på också i den här debatten.
Fru talman! All klokskap finns inte hos de 349 ledamöterna i riksdagen, men jag tillåter mig faktiskt att tvivla på att all klokskap finns hos SKL:s ledning i Stockholm. Det kanske är så att tiotusentals kommunpolitiker som sitter med fötter och tår långt ned i den kommunala myllan känner det här allra bäst. Låt då dem avgöra till exempel hur de vill göra med lagen om valfrihetssystem! Men utveckla gärna detta om jag missförstod dig, Anders Andersson. Jag kan kommentera det här med bredsidan, för det är lite komiskt. Det handlar om 1 miljon kronor. Det är på den nivån, men på sida efter sida kan man ta del av de satsningar och överenskommelser som man tecknar. Det är så lite pengar att det inte spelar någon roll till slut. 1 miljon kronor till äldreomsorgen är liksom ingenting. Stora överenskommelser som har föregåtts av politiska debatter och diskussioner är en sak. Men jag nämnde i mitt anförande, och jag antar att Anders Andersson hörde det, specifikt lagen om valfrihet för att exemplifiera det absurda i situationen att vi diskuterar en lagstiftning här. Lagen om valfrihetssystem ska vara frivillig. Kommunerna ska dock få pengar om man genomför den, annars tvingar vi fram en lagstiftning. Jag tycker att det är ett väldigt märkligt förhållningssätt till tiotusentals kommunpolitiker. Borde de inte själva kunna avgöra hur de allra bäst organiserar äldreomsorgen i den egna kommunen eller egna stadsdelen? De ser villkoren lokalt, men framför allt är de betydligt närmare brukarna än vad vi och SKL:s ledning är.
Fru talman! När det gäller lagen om valfrihetssystem handlar den om en valfrihet för pensionärerna i Sverige och inte i första hand en valfrihet för landets kommunpolitiker. I det avseendet vill jag säga att lagen har tagit sin utgångspunkt i att ge ett ökat inflytande för landets pensionärer. Samtidigt är den inte detaljstyrande, och det bygger ju på att vi vill ge utförarna, det vill säga kommunerna, möjligheter eftersom det skiljer mellan Hultsfred och Kalmar, mellan Gällivare och Stockholm. Det är därför lagen har denna utformning. Grundidén är dock att om du är en 86-årig pensionär och bor i Kalmar eller i Vimmerby så ska det inte skilja sig åt. Om du bor i Göteborg eller Stockholm ska det inte heller vara någon skillnad, utan du ska ha en grundläggande möjlighet att känna att du lever ett värdigt och respektfullt liv med välbefinnande och eget inflytande. Det är det inflytandet vi vill ge landets pensionärer. Vi vill inte omyndigförklara någon för att de har fyllt 65, 75, 86 eller 96 år. Det är det som är grunden i beslutet om LOV. Jag beklagar att det finns ett antal socialdemokratiskt ledda kommuner som stretar emot, men jag är samtidigt övertygad om, Lena Hallengren, att om vi får stå här om tre fyra år kommer det att vara färre socialdemokratiska kommuner som har hållit på din linje. Fler socialdemokratiska kommunpolitiker kommer att ha insett att vi måste visa respekt för landets pensionärer. Det handlar om att motverka ålderismen. Ålderismen är något som diskuteras i varje pensionärsförening. Jag vill säga att det man upplever är att det är kommunkontoret som beslutar. I den här delen ska kommunkontoret ta tillbaka sina tassar och ge pensionären ökad makt. Det är därför vi har lagt fram förslaget om valfrihetssystem. LOV är därmed en efterlängtad reform som allt fler uppskattar.

Fru talman! Det här med att vi som inte gillar marknadsanpassning och riskkapital i äldreomsorgen inte vill ha en värdig äldreomsorg och visa respekt för äldre tycker jag är att hårdra alldeles otroligt. Jag skulle vilja fråga dig, Anders Andersson, om du inte ser några problem med att 70 procent av den privat utförda äldreomsorgen bedrivs av riskkapitalister? Skulle inte vi kunna ha en äldreomsorg som icke hade privata vinstintressen som en del i det hela utan som bestod av kommunala äldreboenden, kommunal hemtjänst, personalkooperativ och ideella organisationer med idéer om hur de vill utveckla äldreomsorgen? De kan tillsammans skapa en mångfald. Varför måste företagarna in här? Jag tror inte att det handlar om vad äldre vill ha, utan jag tror att det handlar om att ni helt enkelt lyssnar alldeles för mycket på olika företagsföreningar och näringslivet. Ni talar om entreprenörskap i stället för om en bra äldreomsorg. När det gäller en värdig äldreomsorg och värdighetsgarantierna är det som jag upplever som det största problemet när jag är ute i äldreomsorgen just detta att man stressar så i hemtjänsten. Man har många gånger blivit pressad, ibland av att det lades för lite pengar när LOV infördes. Sedan har de kommunala fått anpassa sig. Det finns inte tid för gångtider, och det finns egentligen inte tid till något annat än att stressa mellan de äldre. Jag ser inte detta som en bra äldreomsorg. Som en kvinna i en kvällspatrull ute i Skärholmen sade till mig: Förut kunde jag ha tid att sitta ned och prata med någon och stryka den äldre över kinden. Nu springer jag som en tätting mellan alla som jag ska hinna med, och jag hinner inte göra detta! Jag tycker att det är en värdig äldreomsorg att man har denna tid. Jag skulle vilja fråga dig: Vad är det som gör att det är värdigt att släppa in Carema och Attendo Care i Göteborg? Vad är det som gör att det blir en bättre äldreomsorg i och med det? Ska inte de äldre själva i Göteborg få bestämma över de insatser de får i hemtjänsten i sitt vardagsliv och på äldreboendet?
Fru talman! När det gäller riskkapitalbolag har det givits besked från regeringen som jag förstår uppfattas som att man förlorar en del av sin argumentation om man lyssnar in dem. Men jag vill påstå att på denna punkt finns det ingen av oss som gillar att det finns riskkapitalbolag i äldreomsorgen som för ut pengar ur landet. På denna punkt har vi varit tydliga, och det kommer vi att vara fortsättningsvis också. När det gäller de kommunala verksamheterna ska de kooperativa, de ideellt drivna men också de privat drivna finnas som möjliga utförare. Det är upp till kommunerna att ställa kvalitetskrav både när det gäller utförandets innehåll och hur verksamheten bedrivs av dessa. Vi har tydligt talat om att meddelarskyddet för alla anställda ska vara lika oavsett driftsform. Detta är det grundläggande. Med respekt för din envishet när det gäller privata alternativa utförare i äldreomsorgen, Eva, vill jag säga att jag tror att det är allt färre som vill gå tillbaka till den kommunala monopollösning som fanns och som fortfarande är en del vänsterpartisters dröm. Om jag frågar dem som då var i behov av äldreomsorg om de upplevde att det alltid fanns någon som var beredd att stryka den äldre över hans eller hennes kind tror jag inte att svaret blir ja. Vi har alltså fått en kvalitetsutveckling genom att vi låter olika alternativ redovisas i öppna jämförelser. Denna kvalitetsutveckling är nödvändig. Också jag sätter ett stort värde på att det finns tid för det personliga. Det ska vägas in. Detta är en del i att denna proposition inte skrevs när ni vänsterpartister stödde sosseregeringar. Propositionen kom först när vi fick en alliansregering med en kristdemokratisk äldreminister. Det är styrkan för framtiden och tryggheten för pensionärerna!
Fru talman! Det är intressant att du tror att riskkapitalbolag inte får finnas därför att man tar bort räntesnurrorna. Är detta något beslut som inte jag vet om och som ni inte har talat om som du refererar till? Riskkapitalbolagen har ju som idé att verka här i Sverige. De köper upp andra företag, ofta småföretag, som kan öka värdet av det egna företaget, till exempel Carema, och säljer dem sedan vidare om fyra år och kan då göra en vinst. Jag har inte hört att ni tänker förbjuda eller göra något åt att man kan göra vinst här i Sverige, bara man skattar här också. Det är väl inte lösningen när det gäller att slippa riskkapitalbolag och att Carema, Attendo och de största privata utförarna fortsätter att bedriva äldreomsorg här. Jag vill inte ha dem i äldreomsorgen, och jag vill inte ha dem i Göteborg. Jag har inte heller hört några starka krav från pensionärsorganisationerna i gemen om att detta är det viktigaste. Jag vill ta upp en sak med dig när man pratar om en värdig äldreomsorg. Det jag hela tiden hör är att man har för lite personal. Oroar det inte dig att resurserna till äldreomsorgen har krympt de senaste åren när ni har suttit vid makten? De har krympt med 6 procent från 2000 till 2009, och antalet äldre har ökat. Äldreboendeplatserna fortsätter att minska medan ni sitter och regerar. Det är detta som är viktigt för en värdig äldreomsorg. När man inte klarar sig längre ska man kunna få en äldreboendeplats så att min dotter inte ska behöva gå ned 25 procent i arbetstid för att hjälpa mig. Jag vill kunna bli sedd som den person som jag är genom att personalen har tid att sitta ned och prata med mig, att följa mig till torget och gå på kaféet. Jag kanske skulle vilja att någon följer med mig på bio eller något annat som jag tycker är extra viktigt. Är det inte detta som är värdighet? Då behövs det mer personal. Jag har bara hört att det är Vänsterpartiet som har öronmärkt pengar för det.
Fru talman! Din aversion mot privata företag, Eva Olofsson, särskilt i äldreomsorgen, har nu gått så långt att vi i helgen har noterat att Stefan Lövfen som ny partiledare för ett parti som jag har uppfattat att du vill regera ihop med har tvingats markera att Socialdemokraterna inte vill klistras ihop med Vänsterpartiet i dessa frågor. Varför kan en ny partiledare efter ett par veckor behöva göra ett sådant uttalande? Anledningen är att ditt synsätt på de privata entreprenörerna är destruktivt. Det leder inte till respekt för den personal som jobbar där. Det ger inte heller den utvecklingsmöjlighet som en mångfald av utförare kan innebära för äldreomsorgen. Det är därför jag är övertygad om att Lena Hallengrens partivänner i den socialdemokratiska ledningen håller sig ett stycke ifrån dig när du kritiserar privata företag inom äldreomsorgen. Också i denna debatt kan vi nu notera hur uppsplittrad den opposition som vi har framför oss är. Jag kan hålla med dig när det gäller resurserna, Eva Olofsson. Också jag har jobbat som kommun och landstingspolitiker i många år. Jag kan se detta, och jag kan också ha en fundering och en oro kring det. Men jag noterar att när det gäller stimulansinsatser från regeringens sida fanns det ingen tidigare regering med socialdemokratiska ministrar som då stöddes av Vänsterpartiet som gjorde sådana satsningar på kvalitetsutveckling eller på de sjukaste äldre. Det fanns inte på den tiden. Detta gör vi nu samtidigt som vi underlättar för kommunerna att upprätthålla en resursnivå där vi vet att 300 000 pensionärer runt om i landet varje dag - i dag onsdag och i morgon torsdag - kommer att få hjälp av personal inom hemtjänsten eller på ett särskilt boende. Vi satsar 3,5 procent av bnp i vårt land på detta. Det är betydligt mer än i de möjligtvis jämförbara socialistländer vi har i Europa. Jag är stolt över att Sverige är ett alliansland som gör dessa satsningar.

Fru talman! Anders Andersson nämnde i sin inledning någonting om ett värdigt liv, välbefinnande, respekt och värdighet. Det är ord som ingen kan säga något annat om än att det är något positivt. Men för att de äldre ska kunna leva detta värdiga liv behövs en ökad bemanning i äldreomsorgen. Det behövs utbildad personal. Det vi ser är precis det som Eva Olofsson sade - så ser det inte ut i dag, utan man drar ned på resurserna. Min fråga till dig, Anders Andersson, är kort: Hur ska man, med tanke på att man inom de närmaste åren kommer att behöva 220 000 fler människor inom äldrevård och äldreomsorg, få dit dessa människor? Jag tänker på den låga lönen, de delade turerna och det faktum att allt färre söker till omsorgsprogrammet på gymnasiet eftersom det inte längre är högskoleförberedande. Jag träffade ett av de större pensionärsförbunden i går, som talade om detta. Detta är en av de saker som verkligen oroade dem. Jag vill alltså fråga dels om personalen, dels om du inte är orolig över att man minskar resurserna till äldrevården och därmed också ambitionerna, Anders Andersson.
Fru talman! Precis som Agneta Luttropp ser också jag att ett värdigt liv och även välbefinnande - delar som vi antog i samband med att vi behandlade den proposition som lades fram för två år sedan och där besluten trädde i kraft för ett år sedan - är grundläggande och någonting som är oerhört viktigt. Som ett led i detta gjordes stimulansinsatser för att utveckla de sju områdena. Därutöver finns Omvårdnadslyftet. I de 210 kommuner som nu sökt bidrag försöker man stärka såväl den grundläggande utbildningen och kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden som den kompetens som behövs för de specialiserade uppgifterna. Jag är övertygad om att den här satsningen på att uppvärdera personalen är ett av de moment som är nödvändiga för att kunna rekrytera nya medarbetare. Den är också en nödvändig del för att landets pensionärer ska känna trygghet i den vård de får i hemtjänsten eller i särskilt boende. Omvårdnadsprogrammet råkar jag ha följt som kommun och landstingspolitiker. När vi hade vår hearing ställde jag därför särskilda frågor till Kommunals ordförande Annelie Nordström på den här punkten. Det blev ett tapp när ansvaret gick över från landstingen till kommunerna. Man hann inte följa upp det intresse som fanns när landstingen hade ett ansvar i samband med omvårdnadsprogrammet. Det där har vi inte återtagit. Jag tycker att det är oerhört viktigt att använda de erfarenheter som Kommunals företrädare lyft fram för att öka intresset och också för att få tillbaka intresset för omvårdnadsprogrammet. Detta är en viktig del. Samtidigt tror jag att medarbetarna i äldreomsorgen dels kommer att vara unga killar och tjejer som vill gå in i ett arbete i äldreomsorgen, dels människor som byter yrkesbana för att därigenom också mitt i livet välja och se värdet av att jobba i äldreomsorgen.
Fru talman! Jag upprepar frågan i min förra replik: Känner du, Anders Andersson, ingen oro för att resurserna inom äldreomsorgen i dag minskas och för att det är färre boendeplatser?
Fru talman! När det gäller antalet boendeplatser är det precis så som Margareta B Kjellin beskrivit. Vi hade ett oerhört stort tapp i början av 2000-talet. Man talade om en utökning, men det blev 18 000 färre platser. Detta tog vår äldreminister tag i direkt efter valet 2006. Vi såg till att stoppa den utvecklingen, eftersom vi såg att det blev fler äldre i vårt land. Det är inte rimligt att fortsätta med den utveckling som var när Socialdemokraterna, med Miljöpartiets och Vänsterpartiets stöd, regerade. Det är nödvändigt att ge Sveriges kommuner bättre förutsättningar att bygga särskilda boenden, äldreomsorgsplatser och också trygghetsboenden. Därför har vi påbörjat en utveckling som möjliggör att i en dialog med företrädare för Sveriges kommuner se till att vi inte hamnar i platsbrist. Det har varit regeringens inriktning, och jag vill påstå att denna inriktning är oerhört viktig när det gäller att klara de här uppgifterna.